Fru talman! Lars Ulander har, såvitt jag förstår, inte läst denna lilla orangefärgade skrift som jag har i min hand. Om han har läst den, måste hans anförande ha skrivits innan han gjort det. Lars Ulander säger t.ex. att moderaternas hantering av de arbetsmarknadspolitiska frågorna skapar oro, oro för det fall att vi moderater får hand om frågorna. Känn större oro, Lars Ulander, över vad som står i den här lilla boken, till vilken arbetsmarknadsministern har skrivit ett utomordentligt positivt förord. Känn oro för det, var litet rak och stå inte här i talarstolen och för debatten bara mot moderata samlingspartiet och borgerligheten utan också mot den egna företrädaren i regeringen! Med tanke på den inriktning som Lars Ulanders anförande här hade tror jag nog att det kommer att bli fler konflikter mellan de socialdemokratiska ledamöterna i riksdagen och den socialdemokratiska regeringen när det gäller arbetsmarknadspolitiken än vi hittills har upplevt. Det gäller t.ex. rekryteringsstödet och arbetslöshetsersättningen. Lars Ulander säger att borgerligheten vill försämra den arbetsrättsliga lagstiftningen. Vi vill göra det därför att det i sig är en del av en politik som skapar större tillväxt, fler jobb och större trygghet för människorna — och det har regeringen också insett. I tidningarna sägs det att bl.a. en hemlig grupp inom finansdepartementet har upprättat en lång lista över åtgärder som skall vidtas. Det gäller bl.a. att åstadkomma en uppluckring av arbetsmarknadslagstiftningen. Känn oro, Lars Ulander! Vi andra har förhoppningar och känner glädje, därför att det ser ut att finnas vissa öppningar när det gäller möjligheterna att att börja föra en bättre arbetsmarknadspolitik än den som har förts tidigare. Om volymen vad gäller de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna vill jag säga att det är en självklarhet för oss att verksamheten med beredskapsarbeten och ungdomslag skall dras ned. Det gäller också andra åtgärder av den typen. Självfallet skall man vara kritisk till rekryteringsstödet. Det finns ju utredningar — jag tror att arbetsmarknadsministerns eget departement har gjort dessa — som visar att detta slag av åtgärder har en 10-procentig effekt — kanske kan det röra sig om en 20-procentig effekt. Vi satsar inte på så ineffektiva åtgärder. Däremot satsar vi pengar på arbetsmarknadsutbildning som de facto numera har en 70-procentig effekt. Om Lars Ulander med litet större intresse och litet bättre analysförmåga läser vad vi i moderata samlingspartiet har skrivit om alternativen, kommer han att finna att vi väl balanserar den förlust som görs i och med de konstlade jobben — dvs. sysselsättningsskapande åtgärder — med en ökad satsning på arbetsmarknadsutbildningen. Beredskapsarbeten skapar problem, Lars Ulander! Det har inte bara vi insett utan det har också AMS insett. Låt mig citera ur en promemoria från AMS, där man talar om dessa problem: ”Det framgår också av ett antal utredningar från såväl parterna som oberoende utredare ——-=- att de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna inte fungerar utan komplikawioner för arbetsmarknaden inom den offentliga sektorn —--. Det genomgående intrycket från dessa olika källor är att de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna inkräktar på utrymmet för den normala sysselsättningen.” Sedan säger man: ”Det finns vidare en uppfattning, att beredskapsarbetarna och ungdomslagen utgör konkurrenter till de arbetslösa, när det gäller rekrytering till reguljära anställningar.”

Fru talman! Utskottets ordförande hänvisade till att detta betänkande mycket påminner om motsvarande betänkande från i fjol. Däri, tror jag, ligger en del av problemet. Vi har alltså haft en hygglig konjuktur ytterligare ett år. Men situationen är sådan att man inte kan lova att vi klarar svårigheterna bättre framöver. Visserligen säger Lars Ulander: Vi är inte nöjda. Men vi för en genomtänkt och kraftfull politik. Jag tror att det var så orden föll. Men är politiken så kraftfull t.ex. i fråga om rekryteringsstödet? I den frågan ser riksdagen ändå ut att sätta stopp för regeringens förslag om att låta rekryteringsstödet upphöra, för det är ju vad regeringens förslag går ut på. Vi yrkar avslag i det avseendet. Det är bara kommunisterna som stöder regeringens linje. När det gäller A-kassan har ju socialdemokraterna — det framgår av den motion som de har presenterat — och folkpartiet kommit att följa samma linje. De vill gå längre än regeringen. Regeringen har på den punkten enbart stöd från moderaterna. Hur genomtänkt politiken är kan man således sätta ett frågetecken för. Lars Ulander nämner några exempel och hänvisar till den statistik som finns över hur det har varit. Han talar om att det skedde en uppbromsning 1983. Men han glömmer att tala om att det var det året som socialdemokraterna satte svenskt rekord i fråga om den öppna arbetslösheten — både vad gäller andelen öppet arbetslösa och vad gäller de absoluta talen. Vi skall hjälpas åt och arbeta för att det rekordet inte överträffas, oavsett vad det är för regering. Lars Ulander säger vidare: Det är väl förståndigt att regeringen inte sagt så mycket i propositionen i januari, för om vi väntar till i april då kompletteringspropositionen kommer kan vi ju mycket bättre se vad som behövs. Ja, det är naturligtvis en skön omskrivning av osäkerhet för den politik som man tänker föreslå. Nu gör ni en sådan beskrivning när man i januari står tomhänt. Vi minns hur hårt ropen skallade här i kammaren — både från Lars Ulander och andra — när andra regeringar förde samma resonemang. Man sade då: Det är på tok för sent att komma med förslag i kompletteringspropositionen i april. Det är intressant att konstatera att den högste ansvarige tjänstemannen i arbetsmarknadsverket säger att budgetpropositionen är ett provisorium. Han säger att det är illavarslande att regeringen håller på att överge arbetslinjen till förmån för en kontantlinje — som man på socialdemokratiskt håll tidigare så starkt har fördömt. Kritiken mot den gemensamma borgerliga resvervationen 1 är jag inte så ängslig för. Vi har inom den borgerliga oppositionen en gemensamm syn när det gäller näringspolitiken och vikten av att sanera samhällsekonomin. Det finns emellertid också andra konstellationer. Lars Ulanders samkörningt.ex. med moderaterna när det gäller handikappfrågorna borde stämma till eftertanke. Vi har från folkpartiets sida valt att inte ingå i någon allians som vill hålla igen i fråga om åtgärder för de arbetshandikappade.

Fru talman! Jag förstår att det är litet svårt, Lars Ulander, att tänka alternativt — det är väldigt enkelt att bara tänka AMS. Om centerpartiet anslår miljardbelopp till en utveckling av framför allt småföretagsamheten och regionalpolitiken och en mängd nya jobb i småföretag och även nya småföretag därigenom skapas, behövs det färre jobb och mindre pengar till arbetslösa. Så enkelt är det. Jag är övertygad om att alla arbetslösa föredrar att ha ett fast jobb framför ett AMS-jobb. Låt mig ta ett enda exempel. Vi föreslår i centerpartiet att länsanslagen, där glesbygdsstödet ingår, uppräknas till 750 milj.kr. Alla i detta land som sysslar med dessa frågor vet att glesbygdsstöd är billigare än AMS-jobb. På kort sikt ger det alltså flera jobb, och dessutom ger det långsiktigt hundratals fasta jobb. Lars Ulander och hans regering föredrar AMS-vägen framför att ge litet Prot. 1985/86:107 «mera pengar till glesbygdsjobb. Då blir det färre jobb i det korta perspekti vet, färre företag och en sämre utveckling. För mig är det fullständigt obegripligt att socialdemokraterna icke kan anamma denna enkla sanning. Vilken länsstyrelse som helst som man frågar säger: Detta är riktigt till punkt och pricka. Låt oss få mera pengar denna väg, för då klarar vi arbetsmarknaden bättre. Det är bättre att förebygga än att satsa pengar på flyttlasspolitik och AMS-politik, eller som den gamla kända talespråket lyder: Det är bättre att stämma i bäcken än i ån. Lars Ulander förvånar sig över att centerpartiet har en gemensam reservation med moderaterna och folkpartiet när det gäller arbetsmarknadspolitikens inriktning. Det som förenar oss är just denna syn, att det är bättre att satsa pengar på att skapa fasta jobb än på att skapa AMS-jobb.

Fru talman! Lars Ulander säger till mig att vi skall ha full sysselsättning, som svar på den fråga jag ställde om vad full sysselsättning är. Man är inte nöjd förrän alla som är arbetslösa har ett arbete, menar Lars Ulander, och alla goda krafter skall samarbeta. Det är därför jag ställer frågan till Lars Ulander: Vad betyder arbetsmarknadspolitiken i den ekonomiska politiken, när det finns 220 000 öppet arbetslösa och 180 000 i arbetsmarknadspolitiska åtgärder som vill ut på den öppna arbetsmarknaden och när antalet förtidspensionärerna ökar? Vilka är kraftåtgärderna? Är det ungdomsåtgärderna som är så kraftfulla? Eller vad är det för någonting? Var finns ambitionerna? Man kan väl inte önska bort arbetslösheten. Det finns ju en rad åtgärder på olika områden som skulle behöva tas i anspråk som redskap för att skapa arbete. Det gäller exempelvis löntagarfonderna och regionalpolitiken. Se också på vad industrin gör i dag och försök styra den. Samtidigt som Lars Ulander säger att vi skall ha full sysselsättning håller hans regering på att plundra kommunerna, vilket drabbar sysselsättningen framför allt i de sysselsättningssvaga regionerna. Vi kan räkna upp kommun efter kommun som kommer att få det besvärligt med sysselsättningen framöver. Var finns den höga ambitionen? frågar man sig. Kanske arbetsmarknadsministern kommer att svara på detta. Lars Ulander sade också att han var överraskad över att de borgerliga ville försvaga arbetsrätten. Jag kan säga att också jag är överraskad över detta, för arbetsrätten är ju redan så pass svag att det inte går att hävda sysselsättningen. Det är det som är problemet, Lars Ulander. Så överraskningen vad mig beträffar kanske ligger på ett något annat plan. Vad är det för någonting som egentligen skall försvagas, när fackföreningarna inte kan stå emot i ett enda fall där sysselsättningen är hotad? Till sist några ord om A-kassan. Lars Ulander säger att det ifrågavarande beloppet motsvarar 1974 års nivå. Ja, om vår gemensamma huvudorganisation LO har räknat rätt rör det sig om 413 kr., och facken lade sig gemensamt på ett krav om 400 kr. Nu säger Lars Ulander att 360 kr. motsvarar 1974 års nivå. Den matematiken går väl ändå inte ihop, om vi nu skall lita på vår huvudorganisation, vilket jag i detta fall gör. Och mina exempel när det gäller fyra veckors arbetslöshet visar att det allra viktigaste faktiskt är att avskaffa karensdagarna.
Fru talman! Får jag börja med att säga några ord till Bengt Wittbom, som återkom till detta med expertgruppens rapport. Låt oss vara överens om att det är bra att det upprättas rapporter och att arbetsmarknadspolitiken diskuteras. Men jag tycker i och för sig att man skulle kunna behandla moderata samlingspartiets resonemang i dessa frågor på samma sätt som man behandlade expertgruppens rapport på, nämligen så att man har materialet som underlag för en diskussion samt skippar det som inte är bra och behåller det som är bra. Från den utgångspunkten är det naturligtvis riktigt att man utreder frågan och för fram alternativa lösningar. Sedan får vi naturligtvis möjlighet att politiskt behandla det hela, för det är knappast några experter som skall driva politiken, utan det är vi politiker som med politisk vilja skall driva de frågor vi tycker är viktiga. Elver Jonsson kom tillbaka till resonemanget om rekryteringsstödet och rekryteringsbidraget. Där är faktiskt Elver Jonsson ute på ganska bräcklig is. Vi står gemensamt bakom en skrivning i betänkandet som helt enkelt säger att regeringen under våren kan återkomma med ett nytt förslag i kompletteringspropositionen. Därför rör det sig inte om något kraftfullt tillbakavisande av rekryteringsstödet. Vidare tog Elver Jonsson upp frågan om A-kasseersättningen och sade att folkpartiet och socialdemokraterna gemensamt står för denna. Ja, det gör vi. Men förklara i nästa inlägg, Elver Jonsson, hur det förhåller sig med finansieringen. Det gäller både den finansiering som socialdemokraterna föreslår och den finansiering som folkpartiet föreslår. Det borde vara intressant att få detta till protokollet. Börje Hörnlund försöker förklara hur det hela går ihop, när man tar bort 1 miljard ur anslaget till arbetsmarknadspolitiska åtgärder och sedan skall få igen det någon annanstans. Det här håller inte, Börje Hörnlund. Om de åtgärder som föreslås skulle få några effekter, vilket man måste sätta flera frågetecken för, skulle det dröja oerhört länge. Och vad gör man under den tiden? Jo, man skulle enligt god borgerlig tradition från åren 1976—1982 öka arbetslösheten ganska väsentligt. Får jag för att hinna med också Lars-Ove Hagberg säga att arbetsmarknadspolitiken i och för sig utgör en viktig del när det gäller sysselsättningsfrågorna och arbetet med att se till att människor inte hamnar i arbetslöshet, men i den stora ”fighten” när det gäller sysselsättningen måste naturligtvis industripolitik, ekonomisk politik och annat sådant komma in. Här kan vi visa goda resultat efter 1982. Sysselsättningen har ökat, vi har fått en bättre ekonomi och därmed också bättre möjlighet att driva dessa frågor framåt.

Fru talman! Lars Ulander backar och sprider dimmor kring rapporten. Jag kan alldeles utmärkt förstå det. Lars Ulander såsom framstående fackföre Prot. 1985/86:107 ningsman redovisar ju genom sin egen person i kammaren och i debatten en av orsakerna till att vi tror — och beklagar — att det kommer att bli utomordentligt svårt, t.o.m. omöjligt, för arbetsmarknadsministern att få genomslag för den politik som redovisas i rapporten. Nu verkar det enligt förordet som om arbetsmarknadsministern inte tänker ge sig, utan att de människor som har arbetat fram kloka synpunkter kommer att arbeta kontinuerligt i departementet. Jag önskar arbetsmarknadsministern bättre tur den här gången än tidigare gånger när hon har försökt genomföra förändringar. Kommer Lars Ulander att ställa upp på förändringar av arbetsmarknadslagarna? Kommer Lars Ulander att ställa upp på en förändring av arbetslöshetsförsäkringen enligt riktlinjerna i rapporten? Kommer Lars Ulander som fackföreningsman och LO-funktionär att acceptera ökad lönespridning, sänkta marginalskatter, sänkta skatter på arbetande kapital i småföretag och punkt efter punkt med andra åtgärder? Kommer Lars Ulander att acceptera en politik som innebär att man satsar på s.k. utbudsstimulerande åtgärder för att få högre tillväxt, fler jobb och större trygghet för enskilda människor? Det är bra om Lars Ulander svarar på dessa frågor. Då kan vi kanske sluta oroas för att det tillfrisknande i den politiska synen som nu finns representerat i arbetsmarknadsdepartementet skall misslyckas. Riskerna är ju stora. Lars Ulander är inte ensam LO-man i kammaren, och vi vet att LO:s inflytande över den socialdemokratiska regeringen är stort. När LO säger nej, då blir det inga förändringar på viktiga politiska områden. Arbetsmarknadsministern lär ha försökt att genomföra ungdomslagen med lägre löner än de avtalade. LO sade nej, och så blev det inte. Arbetsmarknadsministern lär när hon skrev direktiven till arbetslöshetsförsäkringsutredningen, som nu arbetar, ha försökt skriva in direktiv om förändrade finansieringsformer som skulle leda till ett högre kostnadsansvar för arbetsmarknadens parter. LO sade nej, och så blev det inte. Kan inte Lars Ulander i sin sista replik tala om vilka delar av den rapport — som tydligen representerar arbetsmarknadsministerns intentioner för framtida politik — som Lars Ulander säger ja till och vilka delar han säger nej till? Får vi dessa klara svar vet vi efter den här debatten vilka förutsättningar det finns för att få en bättre arbetsmarknadsoch sysselsättningspolitik redan innan möjligheten till ett maktskifte vid nästa val föreligger.
Fru talman! När det gäller rekryteringsstödet: Regeringen föreslog att det skulle upphöra den 1 juli. Till detta har utskottet sagt nej, och vi ber regeringen återkomma i kompletteringspropositionen med en redovisning av hur den tänker sig en långsiktig hantering av frågan. Jag tror att det är en korrekt beskrivning. När det sedan gäller finansiering av arbetslöshetskassan kommer Sigge Godin att göra en ingående redovisning av hur vi ser på den frågan, men helt kort kan jag säga att i det korta perspektivet har vi full täckning för den höjning och de utgifter som föreslås. Långsiktigt har vi föreslagit en större andel av egeninsats i nivå med vad den socialdemokratiska regeringen beslutade 1974 då arbetslöshetskassorna bildades. Det är litet symtomatiskt, fru talman, att utskottets främste företrädare för den socialdemokratiska arbetsmarknadspolitiken närmast efterlyser vad vi har tänkt oss och säger: Kan inte folkpartiet lätta litet på förlåten! Visst är det litet av uppgivenhet och tomhänthet över det! Mycket av arbetsmarknadspolitiken är vi här i kammaren överens om, och det kanske vi då inte behöver orda så mycket om. Men det finns saker som vi från folkpartiets sida har fört fram som angelägna: att främja nyföretagande, att ge ungdomarna större möjligheter att komma in på arbetsmarknaden, att ge lärlingsutbildningen en större roll, att öka starta-eget-möjligheten, osv. Vi lägger stor vikt vid att handikappade skall få större chanser: Vi vill ta bort ”taket” när det gäller lönebidrag, vi vill öka det särskilda lönebidraget och vi vill att fler skulle kunna engageras i Samhällsföretag — dessutom för en billig penning. Det är några av våra förslag. Vidare tycker vi att vi borde bli mer flexibla för att inte säga fantasifulla. Jag tror att en framgångsrik arbetsmarknadspolitik behöver mycket av fantasi och inte enbart stelbent byråkrati. Fru talman! Vi kanske inte skall träta alltför mycket om det som har varit — vi kan leka med statistik och få goda infallsvinklar, men jag tror att vi skall se litet bakom hörnet framöver. Dagsläget är att vi har stora problem trots yttre goda förutsättningar som högkonjunktur, bra export, osv. Vad väntar oss? Det finns en departementspromemoria som jag tror kan vara intressant som diskussionsunderlag, men den innehåller självfallet ingen lösning, och det säger inte heller regeringen att den gör. Det behövs mer fantasi inom arbetsmarknadsverket, i departementet och hos oss inom oppositionen. Från folkpartiets sida är vi nu som tidigare beredda att diskutera seriösa förslag som skulle kunna göra det möjligt för allt fler att få arbete, och det är viktigt att inte minst ungdomen får en chans till ett meningsfullt arbete. Det är något av det mest angelägna som vi som politiker kan hjälpa dem till. På den punkten har regeringen inte lyckats.

Fru talman! Får vi inte igenom våra förslag att utveckla näringslivet, att utveckla regionalpolitiken, kommer en miljard till AMS att behövas och kanske tyvärr ännu mer, Lars Ulander. Men om näringslivet och de regionalpolitiskt ansvariga myndigheterna nu fick signaler från riksdagen att pengar i stället kommer att stå till deras förfogande för näringslivsutveckling från den 1 juli 1986 och ett år framåt, skulle det sätta sina spår fram till den 1 juli 1987. Tag bara en sådan sak som löntagarfonderna, som Lars Ulander tog upp i sitt förra anförande. T. ex. från Jämtland säger man i dag att det som händer är att det hela tiden går pengar från jämtländska småföretag till löntagarfonderna och icke ett enda öre kommer tillbaka. De går till de mest vinstgivande storföretagen. Man klipper värre än de värsta aktieklipparna. Man klipper så att man t.o.m. får byta direktör. Och vad används pengarna till? Ja, i stor utsträckning till att pressa upp aktiekurserna. LO och andra beklagar att aktiekurserna har stigit så starkt under den socialdemokratiska regeringstiden. Det är klart att det är mycket bättre om de pengarna i stället får stanna i Jämtland och användas till nya investeringar och nya jobb där.

Jag undrar hur det skulle ha sett ut om socialdemokraterna under den här perioden hade fått uppleva samma lågkonjunktur och fördubblade oljepriser. Det är ju tillräckligt illa nu när det gäller arbetslöshetstal. Det skulle ha sett förskräckligt ut om det hade varit en internationell lågkonjunktur och en ytterligare fördubbling av oljepriserna.

Fru talman! Utskottets talesman har mycket litet att säga till var och en av oss, men om jag har förstått Lars Ulander rätt ville han ändå säga att målet är full sysselsättning. När jag frågar om åtgärderna säger han på nytt, när han blir litet pressad, att förutsättningarna är industripolitiken och den ekonomiska politiken. Sedan säger han att den ekonomiska politiken är bra och att den har lyckats. Då måste jag på nytt fråga: Är det full sysselsättning när 120 000 människor är arbetslösa och 180 000 är föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder och då allt fler blir förtidspensionerade? Detta är alltså resultatet av den ekonomiska politik som förs i dag — i en högkonjunktur, Lars Ulander! Om man aktivt vill ingripa i den svenska ekonomin, måste man ju ingripa när det gäller industrins utveckling, tekniken, den offentliga sektorn och även beträffande arbetstiden. Men då får ju arbetsmarknadspolitiken den roll som den har i dag: att jämna vägen för kapitalets strukturomvandling, att se till att de rätta människorna kommer till den rätta regionen med påföljd att de som blir över får stanna kvar någonstans. Därför har vi dagens strukturella arbetslöshet, som framför allt har drabbat ungdomen. Om vi inte vidtar aktiva åtgärder, kommer vi aldrig åt problemen. AMS arbetsmarknadspolitik — på basis av dagens ekonomiska politik — skall ju bara bekräfta den politiken och har inte till syfte att i förlängningen skapa fasta arbeten. Det tydligaste exemplet finns på ungdomssidan. Jag kan också nämna dem som är arbetshandikappade. Detta innebär ju ett enormt nederlag. Det mest oroande tecknet är att de borgerliga och socialdemokraterna i regeringsställning blir mer och mer överens om de arbetsmarknadspolitiska tagen under täckmanteln ”serviceinriktning” av alla möjliga slag. Här gäller det då en serviceinriktning för företagen och de starka. De svaga ställs utanför. Men vad är då full sysselsättning, Lars Ulander? Vi kan kanske reda ut detta en annan gång. Till sist. Vilket syfte kommer rekryteringsstödet att ha, Lars Ulander? Varför tycker socialdemokraterna fortfarande att denna subventionsmetod är bra? Är det inte även här fråga om en eftergift för borgerlig politik? I vissa fall vill man inte att det skall ges några subventioner till näringslivet, men i vissa andra fall önskar man enorma subventioner, som i det här fallet, då man vill ha kvar rekryteringsstödet. Har också Lars Ulander valt den linjen?

Fru talman! Jag skall den här gången börja med Bengt Wittbom. Bengt Wittbom satte i gång en ganska akademisk diskussion. Han ställde ett antal frågor och frågade om jag ville svara. Sedan sade han att om Lars Ulander svarar si eller så händer det eller det. Jag kan direkt svara på en av frågorna, nämligen på frågan om förändringar när det gäller arbetsrätten. Jag kommer aldrig, Bengt Wittbom, att medverka till en försämring av arbetsrätten för de anställda i företagen. Är alla Bengt Wittboms frågor av samma natur är naturligtvis svaret givet. Debatten med Bengt Wittbom har blivit litet underlig, eftersom han ställde väldigt många frågor till arbetsmarknadsministern, som ju kommer upp först sedan den här debattrundan är klar. Om Elver Jonssons inlägg kan jag fatta mig kort. Han landar på fötter när det gäller rekryteringsstödet. Det är också mitt svar till Lars-Ove Hagberg i den delen. Det är ett mycket löst villkorat förslag från utskottet, nämligen att fram till kompletteringspropositionen vill vi att det stödet skall vara kvar. Sedan skulle folkpartiet lätta på förlåten i fråga om sina nya arbetsmarknadspolitiska idéer, men det var inte mycket med det utan bara gammal känd skåpmat. Däremot tycker jag att det är bra att Elver Jonsson säger att vi skall inte träta utan vi skall se runt hörnet och vi skall samarbeta. Jag tror att arbetsmarknadspolitiken och sysselsättningsfrågorna är så viktiga att det finns all anledning att försöka hitta breda lösningar. Börje Hörnlund kom tillbaka och tog bl.a. upp en diskussion om löntagarfonderna. Han nämnde att en direktör hade bytts ut och ville använda det som ett argument för att fonderna skall bort. Jag tycker att det var ganska alert av fonden att byta ut en direktör som inte arbetat på det sätt som en sådan skall göra. Jag vill nog påstå att är hela den arsenal av argument som Börje Hörnlund använder mot löntagarfonderna av den kalibern, då är det inte farligt. Sedan skulle jag vilja göra den kommentaren att det är ganska underligt att Börje Hörnlund och centern rätt över tar bort en miljard kronor. Varför har man inte föreslagit från vilka anslag den miljarden skall plockas? Man har i stället med varm hand överlämnat det till regeringen och AMS att klara ut. Slutligen bara en upplysning till Börje Hörnlund som kan vara bra att ha: Mellan 1978 och 1980 var det en ganska ordentlig konjunkturuppgång i Sverige.

Fru talman! Elver Jonsson sade tidigare i debatten att det finns en ljus och en mörk sida av arbetsmarknaden. Jag tycker att det ligger väldigt mycket i den beskrivningen. Det finns mycket som är ljust som vi kan ta fasta på. Vi kan konstatera att vi i Sverige har visat att det är möjligt att minska arbetslösheten och öka sysselsättningen i en situation när man i många andra länder nästan har tappat tron på det. Trots att de precis som vi har upplevt en internationell högkonjunktur, sänkta oljepriser, sjunkande dollarkurs och annat, har man i många länder den tron att det inte längre går att bekämpa arbetslösheten. En arbetslöshet på 5 eller 6, kanske ända upp till 10 Z6 anses som mer eller mindre ofrånkomlig, mer eller mindre naturlig. Det tycker inte vi i Sverige. Det tillhör den ljusa sidan. Till den mörka sidan hör naturligtvis att vi ständigt känner en otålighet över att vi inte fort nog i vårt eget land förmått att ge alla dem som vill ha ett arbete den chansen. Åtminstone vi socialdemokrater kommer alltid att mer eller mindre besättas av denna otålighet, därför att kampen mot arbetslösheten är och förblir en av våra allra viktigaste politiska frågor. Det finns en ljus och en mörk sida — det är rätt, Elver Jonsson. Vi måste hantera båda två. Till det ljusa kan vi räkna att den utveckling som vi har bakom oss har gått i rätt riktning. Antalet arbetslösa har minskat. Antalet sysselsatta har ökat. Antalet personer i arbete har ökat mycket kraftigt. Antalet personer i olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder har minskat. Den utveckling vi kan se framför oss ser också i vissa avseenden betydligt ljusare ut nu än man trodde för ett halvår eller ett år sedan. Det ger bl.a. länsarbetsnämndernas rapporter besked om. De är mer optimistiska nu än de var för ett halvår sedan, och då var de i sin tur mer optimistiska än på våren 1985. Men det finns också vissa mörkare inslag i framtidsbilden. Inflödet av lediga platser och sysselsättningen inom industrin har försvagats något, men ligger fortfarande på en hög nivå. Antalet varsel om uppsägning har under 1985 och 1986 varit högre än ett år tidigare. Det finns i länsarbetsnämndernas prognoser en varning för att arbetslösheten under senare delen av 1986 kan öka igen. I den varningen instämmer inte konjunkturinstitutet, som har en betydligt mera optimistisk bild. Men vi måste se både den ljusa sidan och den mörka och försöka hantera båda. Det är för att göra detta som vi på en gång kan vara stolta över den politik vi har fört, stolta över de förändringar som åstadkommits, över den arbetsmarknadspolitik med ungdomslag och annat som vi genomfört, men samtidigt hela tiden vara beredda att ifrågasätta och pröva nytt. Trots att vi tycker att ungdomslagen i stort sett fungerat mycket bra, försöker vi hela tiden belysa dem på nytt för att se om vi inte kan göra dem ännu bättre. Det är därför vi beställt utredningar av flera olika institutioner, både Göteborgs sociologiska institution, riksrevisionsverket och arbetsmarknadsverket, liksom vi tidigare beställt av konsultföretaget SINOVA. Det är också därför vi i arbetsmarknadsdepartementet, för att få både de ljusa och mörka sidorna av vår verklighet belysta, drar i gång ett särskilt utredningsarbete med experter för att diskutera vad vi har gjort bra och vad vi gjort mindre bra och vad vi skall ha för inriktning på framtidens arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik. Eftersom vi både vill och kan se både de mörka och de ljusa sidorna behåller vi inte dessa rapporter från expertgruppen till internt bruk i departementet. Vi säger att detta är mycket viktiga frågor. Vi har ingenting att dölja. Vi vill ha en öppen diskussion om detta. Det hoppas jag också att vi skall få i fortsättningen. Låt mig sedan speciellt ta upp ungdomarnas situation. Ungdomslagen har haft en stor betydelse för att pressa ned ungdomsarbetslösheten. Många av de pessimistiska bedömningar som gjordes när ungdomslagen infördes har inte alls infriats. Ungdomslagen skulle bli en förvaringsplats i två år, sade somliga. Det blir bara meningslösa arbetsuppgifter i ungdomslagen, sade andra. Verkligheten visar en annan bild, och det gör bl.a. de utvärderingar som jag nämnde nyss. Dessa utvärderingar finns det anledning för oss att komma tillbaka till riksdagen med senare. Jag tänkte dock kort säga något om några saker som de visar. Utvärderingarna ger vid handen att majoriteten av ungdomar har varit i ungdomslag en gång. Det finns en del som kommit tillbaka och varit där ett par och i vissa fall tre gånger. De flesta fann sitt ungdomslagsarbete i kommunen. Unga kvinnor var överrepresenterade, ungefär 60 90 av dem som påbörjade ett ungdomslagsarbete. Den genomsnittliga tiden i ungdomslag var sex till sju månader. Den vanligaste orsaken till att man slutat är att man fått ett annat arbete. År 1984, ungdomslagens första år, genomfördes 83 000 utplaceringar i ungdomslag. År 1985 var det 48 000, och hittills i år har antalet varit lägre än 1985. Ungdomslagen diskuteras mycket, och det tycker jag är bra. Men jag tycker att en del av inslagen i diskussionen är ganska olustiga. Till de olustiga inslagen hör en artikel i senaste numret av SAF-tidningen. Där säger man att ungdomar, i det här fallet i Motala, inte tar vanliga jobb i industrin utan i stället vill arbeta i ungdomslagen. Man refererar till Electrolux i Motala, som sägs ha ett omedelbart behov av 30 ungdomar men som inte kan få några, trots att det finns 200 ungdomar i ungdomslag i kommunen. Jag tänker ta upp det här fallet, inte för att ”hänga ut” Electrolux speciellt utan därför att det pågår en diskussion om ungdomslagen som är felaktig. Det framförs både osanna och ojusta påståenden om hur ungdomslagen fungerar. Det förhållandet att ett företag har svårt att få och behålla arbetskraft beror inte alls på ungdomslagen utan på andra saker. Electrolux har en hög personalomsättning. Första kvartalet 1985 anställdes 77 personer, och 36 slutade. Andra kvartalet anställdes 54, och 69 slutade. Tredje kvartalet anställdes 99, och 69 slutade. Fjärde kvartalet anställdes 139, och 52 slutade. Efter sommaren har arbetsförmedlingen anvisat 167 personer som inte fått anställning av företaget. Företaget anställer nästan enbart män. Arbetet är tungt, och många har slutat därför att de inte har orkat med. I februari i år gjorde arbetsförmedlingen en genomgång av alla ungdomar i ungdomslag — 200 i Motala. 70 av dem var pojkar. Det var ju bara pojkar i ungdomslagen som det här företaget var intresserat av. Av dessa 70 pojkar hade 40 ganska klara handlingsplaner — vad de ville göra — som riktade sig åt andra håll än Electrolux. Åtta skulle göra värnplikt. 23 ansågs vara lämpliga för att söka arbete på Electrolux. Företaget tog tio av dem. De andra fick nej. De passade inte för att de hade handikapp — eller av något annat skäl. De Av denna redovisning framgår att Electrolux har svårt att få folk som stannar kvar. Men det är inte ungdomslagens fel, som SAF-tidningen påstår, och som jag också har fått höra i andra sammanhang att direktörer på Electrolux säger. Vi har diskuterat åtgärder för ungdomar i många olika sammanhang. Vi införde ungdomslagen därför att arbetslösheten bland 18-19-åringar var högre än för någon annan grupp. Men vi sade samtidigt — och därvid var vi eniga här i riksdagen — att ungdomslagen inte kan vara den enda åtgärden och att ungdomslagen absolut inte skall vara den första åtgärden. Från regeringens sida har vi hela tiden haft den uppfattningen att ungdomslagen behöver kompletteras med andra åtgärder. Men för att detta skall fungera måste inte bara statsmakterna spela sin roll utan också parterna på arbetsmarknaden. I olika sammanhang har vi under våren redovisat att vi från regeringens sida vill se ett sammanhållet åtgärdsprogram för ungdomarna för att underlätta en övergång från skolan till arbetslivet. Och vi säger att vi välkomnar det förnyade intresset från arbetsmarknadens parter för samtal kring dessa frågor. Vi tycker också att det är självklart att insatserna för att klara övergången från skolan till arbetslivet inte kan bäras av det offentliga på det sätt som det hittills fått göra. Vi måste få en komplettering på den privata arbetsmarknaden. Därför är det angeläget att parterna hjälper till att så snabbt som möjligt förhandla fram ett avtal, där villkoren bestäms för någon form av inskolningseller introduktionsplatser. Vi vet att det finns ett sådant intresse. Det stämmer också helt överens med vad riksdagen sagt om ett samlat åtgärdsprogram och insatser för ungdomarna. Ur fördelningspolitisk synpunkt är det viktigt att de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna och de stöd som vi har inom arbetsmarknadspolitiken riktas till de grupper som bäst behöver få ett fotfäste på arbetsmarknaden och inte klarar det själva. Av den anledningen är det naturligtvis viktigt att fundera över vilka grupper det är som behöver ha subventioner och stimulanser av olika slag. Om man är alltför frikostig med att genom samhällets försorg generellt subventionera företagens arbetskraftskostnader, riskerar man att tränga ut de grupper som bäst behöver stöd. Om man funderar över detta och kopplar det till ungdomarnas situation, kan man naturligtvis säga att det kanske inte finns någon part i detta samhälle som bättre behöver ungdomarnas arbetsvilja, kunskap och engagemang än de enskilda arbetsgivarna. De behöver ungdomarna. Därför finns det självfallet ingen anledning att lägga skattepengar för varje nyanställd ungdom i näringslivet. Det är min förhoppning att vi tillsammans med statsmakterna och arbetsmarknadens parter skall kunna finna former för övergången från skolan till arbetslivet som är ännu bättre än dem som vi har i dag. I kompletteringspropositionen kommer vi från regeringens sida, som vi redovisat för riksdagen tidigare, att göra en förnyad bedömning av läget på arbetsmarknaden och vilka åtgärder som kan behövas för att hålla sysselsättningen på en fortsatt hög nivå och förhindra ökningar av arbetslösheten, om det skulle visa sig att det finns en risk för sådana. Vi är från regeringens sida inte färdiga med dessa bedömningar. De kommer i slutet av denna månad. Prot. 1985/86:107 Men vi håller en väldigt hög beredskap. Vi försöker samtidigt att hitta den 3 april 1986 riktlinje för framtiden som vi tror är viktigast för arbetsmarknadspolitiken. Vi kan konstatera att vi nu har ett läge med ganska goda förutsättningar för sådana diskussioner. Den akuta situationen med ökande arbetslöshet där vi måste sätta in alla tänkbara resurser för att minska arbetslösheten har vi nu klarat av. Vi kan mer avslappnat och i lugn och ro diskutera framtidsfrågorna. Den orangegula promemoria som Bengt Wittbom ett antal gånger resonerat omkring från denna talarstol är naturligtvis intressant. Jag hoppas att vi inte bara skall använda den som ett slagträ i debatten utan att den framför allt skall tjäna till en seriös diskussion om hur arbetsmarknadspolitikeni framtiden skall vara inriktad. Det finns några saker i denna promemoria som jag tycker vi verkligen har skäl att ta på djupt allvar. För det första den gamla självklara sanningen att arbetsmarknadspolitiken bara är en del av sysselsättningspolitiken och att vi behöver en samverkan mellan de olika politikområdena. För det andra att det allra viktigaste i vår arbetsmarknadspolitik är själva arbetsförmedlingen och att vi till skillnad från andra länder ju inte ser arbetsförmedlingen som en passiv sluss mellan lediga jobb och arbetssökande. För oss är arbetsförmedlingens arbete själva kärnan i arbetsmarknadspolitiken. Det är ett av skälen till att vi inte tycker att denna viktiga del heller skall vara något område för privat geschäft. För det tredje betonas i denna promemoria utbildningen. Vi kan ju glädjas åt, vilket också redovisades av Bengt Wittbom, att vi ständigt får förbättrade resultat när det gäller arbetsmarknadsutbildningens effektivitet. Över 70 Ze av dem som genomgått utbildningen har fått ett arbete i utbildningsyrket inom ett halvår. Det är ett bra resultat, och jag tror att vi genom den nya omorganisationen kan få en ännu bättre verksamhet i fortsättningen. Jag skulle dock också vilja säga att arbetsmarknadsutbildningen faktiskt inte är det enda instrument vi har för utbildning på arbetsmarknaden. Just nu finns det väldigt mycket pengar ute i många svenska företag i de s.k. förnyelsefonderna, och dessa måste i stor utsträckning användas för utbildning, och för utbildning av de personer som bäst behöver den.

Det sista jag skulle vilja säga om denna rapport är att den också starkt betonar fördelningsproblematiken inom arbetsmarknadspolitiken. De insatser vi gör måste i mycket stor utsträckning vara riktade till de människor som har störst behov. På den punkten vet vi att vi inte har lyckats på det sätt som vi skulle vilja. Vi har en alltför hög långtidsarbetslöshet, och de åtgärder som vi har genomfört för att söka minska långtidsarbetslösheten har inte klarat den. Rekryteringsstödet är ett sådant exempel. 80 96 av rekryteringsstödet skulle användas för de långtidsarbetslösa, men vi vet att det i verkligheten tyvärr inte blev så. Detta är bakgrunden till regeringens ställningstagande och till det uttalande som utskottet har gjort på den här punkten. 43 För oss är det viktigt att gemensamt forma en arbetsmarknadspolitik där vi inte glömmer fördelningsaspekten, där inte de som lättast klarar sig själva får stödet utan där stödet framför allt går till dem som vi vet annars alltid hamnar sist i kön. I det avseendet måste vi i fortsättningen utforma arbetsmarknadspolitiken bättre än vad vi hittills har lyckats göra.

Fru talman! Vi är beredda till samverkan, arbetsmarknadsministern, och till en öppen diskussion på basis av denna expertrapport och mycket annat nytt sakmaterial som finns. Skälet till att jag använder den i dagens debatt är att arbetsmarknadsministerns partikollega Lars Ulander tillsammans med resten av socialisterna i arbetsmarknadsutskottet rätt upp och ned har avstyrkt vartenda förslag i den partimotion vi har väckt som överensstämmer med tankar i rapporten. Det är bra att arbetsmarknadsministern har en större öppenhet än socialdemokraterna i riksdagen. Vi är beredda till en öppen debatt — det har vi alltid varit — men detta är första gången vi märker den tendensen från arbetsmarknadsministerns sida. Jag slås av tonen i arbetsmarknadsministerns anförande. Den är ödmjuk inför problemen, och den är annorlunda än vad jag någonsin har uppfattat i en arbetsmarknadspolitisk debatt. Det är bra. Jag förstår att arbetsmarknadsministern intar denna attityd, för hon har bekymmer — inte så mycket med den borgerliga oppositionen, för ibland verkar det som om hon står närmare den än sin socialdemokratiska riksdagsgrupp. För den skull, Anna-Greta Leijon, skall vi gärna hjälpa till att missionera för en förändrad arbetsmarknadspolitik bland socialdemokraterna här i riksdagen och öka förutsättningarna för arbetsmarknadsministern att bli framgångsrik. Det skall vi göra på grundval av omsorgen om de människor som är i arbetslöshet och inte hittar riktiga jobb och framför allt i omsorg om dem som riskerar att drabbas av arbetslöshet i ännu större utsträckning om det inte går att åstadkomma en förändring av politiken. Det stora problemet i dag för arbetsmarknadsministern heter inte moderata samlingspartiet — vi är nog snarare en tillgång — utan det heter den socialdemokratiska riksdagsgruppen och framför allt de fackligt baserade riksdagsledamöterna, främst från LO. Beträffande ungdomarna: Tack för beskedet! Det är alltså slut med bidrag för att anställa ungdomar — nu är det upp till parterna att träffa avtal om lägre ingångslöner för ungdomar. Vi har slagits för det under lång tid. Vi tackar så mycket nu och hoppas bara att arbetsmarknadsministern den här gången skall bli framgångsrik i att övertyga parterna om att detta är den enda vägen. Vi har lagt förslag som diskuterats under valrörelsen och där vi t.o.m. var beredda att satsa stora resurser i form av sänkta arbetsgivaravgifter, för att snabbt få ut effekterna av detta. Vad ni sade om det då kan vi glömma, eftersom jag finner en ny ton och en ny realism i arbetsmarknadsministerns beskrivning nu. Till sist, fru talman: Jag beklagar kortsiktigheten i arbetsmarknadsministerns anförande. I nästa replikomgång hoppas jag att vi får chans att diskutera framtidsperspektivet, så att debatten inte bara baseras på arbets marknadsverkets kvartalsrapport. Det är det långsiktiga perspektivet som är oroande. Vi behöver mängder av fler jobb i en annan ekonomisk politik för att klara det hela, och jag hoppas att det blir detta som vi kan diskutera.
Herr talman! Arbetsmarknadschefens omdöme att budgetpropositionen var ett provisorium har stärkts av det inlägg som arbetsmarknadsministern har gjort. Hon säger att regeringen skall återkomma i kompletteringspropositionen därför att man inte har tänkt färdigt. Jag upplever det som en aning illavarslande. Det är ju angeläget att arbetsmarknadspolitiken inte bara blir något som registreras utan också förebygger det onda som arbetslöshet innebär. Sedan har jag samma uppfattning som föregående talare att det hölls i en föredömligt ödmjuk för att inte säga diskret ton, detta lilla fina propagandatal. Vi kan instämma i mycket, och arbetsmarknadsministern tecknade läget i ljusa för att inte säga rosa färger och sade att problemet egentligen är att det inte går tillräckligt fort. Det är klart, fru statsråd, att om färdriktningen vore den rätta, då kunde vi nöja oss med det. Men problemet är att en hel del är på väg åt fel håll. Det är ett bekymmer både för oss här i riksdagen och, hoppas jag, för arbetsmarknadsdepartementet. Sedan litet om stoltheten över ungdomslagen: Den lagstiftningen blev, herr talman, faktiskt något bättre efter den kompromiss som skedde mellan de icke-socialistiska partierna och socialdemokraterna. Men den har haft brister, främst därför att den inriktning mot det enskilda näringslivet som vi drev fram inte har kommit till sin rätt. Det negativa har varit, som jag antydde i mitt anförande, att man från socialdemokratiskt håll så ofta sitter fast i något av en byråkratisk kramp där man tror att det är just de offentliga arbetsplatserna som är den bästa tillgången. Sedan litet om fördelningspolitiska spörsmål i denna departementspromemoria: Jag tror det är bra att detta kommer med — det har inte fått slå igenom tillräckligt, och det ser vi också i betänkandet i dag. Handikappfrågorna trycks undan alltför hårt av den socialdemokratiska majoriteten. Låt mig ställa en fråga på en punkt som jag hade med i mitt anförande. Det gäller förslaget till nytt bilstöd. Anna-Greta Leijon var riksdagsledamot 1982 och var med om ett enhälligt uttalande om att bilstöd borde införas inom ett år — det finns ju ett färdigt förslag. Nu har det gått nära fyra år, och Anna-Greta Leijon har suttit med i regeringen. Men fortfarande ligger förslaget i byrålådan. Fru statsråd! Kan vi inte få ett konkret löfte om initiativ inom regeringen, så att detta riksdagsbeslut från i fjol om att ett bilstöd för handikappade i en reformerad tappning kan bli verklighet? Jag tror att det vore ett gott bevis för att man menar allvar när man pratar om att stärka de svaga på arbetsmarknaden.

Nu säger Anna-Greta Leijon att en i alla fall ganska stor grupp av de som slutar i ungdomslagen går till ett fast arbete. Det är bra. Men om vi hade en modell där den unge själv fick välja sin arbetsplats som ett led i den egna yrkesutbildningen, en praktikplats, kanske närmare 100 96 av de som skulle gå denna väg fick ett jobb eller plats på rätt utbildning. Det är därför som vi föreslår att dagens ungdomslag byts ut mot ett system med yrkespraktik. Anna-Greta Leijon berörde också förnyelsefonderna och sade: Här finns pengar till utbildning för dem som bäst behöver utbildning. Men tyvärr arbetar den stora majoriteten företag i detta land med så dålig lönsamhet, många med förlust, att de inte kan avsätta pengar till vare sig utbildning eller annat. Det tycker jag är ett stort problem. Risken är ju att detta leder till färre jobb, eftersom man får svårt att tekniskt och utbildningsmässigt följa med. Jag tror att Anna-Greta Leijon och regeringen i övrigt har stor anledning att tänka på denna del av arbetsmarknaden. Det är faktiskt en stor andel av det totala antalet sysselsatta som det är fråga om. Avslutningsvis: I prognosen för 1987 från länsarbetsnämnden i mitt hemlän sägs att arbetslösheten kommer att öka till 3,6 20, men också att vi får en fortsatt stor utflyttning. Det är en dålig prognos.

Herr talman! Vi håller på att hamna i den egendomliga situationen att moderata samlingspartiet blir en sådan tillgång för regeringen att t.o.m. moderaternas Bengt Wittbom framöver kanske blir litet mer lågmäld i sina inlägg. Det är något nytt i Sveriges riksdag. Arbetsmarknadsministern säger att regeringen är otålig inför den arbetslöshet som finns, men hon anmäler inga större avvikande problem. Regeringen fortsätter med sin kvartalspolitik, och Anna-Greta Leijon säger att situationen i förhållande till länsarbetsnämndernas prognoser från i höstas har ljusnat litet grand. Om det är den typen av arbetsmarknadspolitik och framsynthet som är kännetecknande för regeringen, då förstår jag än bättre varför regeringen, trots talet om full sysselsättning, är nöjd med 120 000 öppet arbetslösa och 180 000 i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Regeringen verkar vara oerhört defensiv. Det är naturligtvis mycket subjektivt vad som är mörka och ljusa sidor. Ävenii ett mörker kan man ju se ett litet ljus, och det är tydligen så regeringen uppfattar det. Beträffande de mörka sidorna borde väl arbetsmarknadsministern, även om det är hon som har hand om arbetsmarknadsområdet, anmäla till de andra i regeringen att det finns problem när det gäller industrisysselsättningen och investeringarna i landet. Hur blir det med sysselsättningen i de utsatta regionerna? Arbetsmarknadsministern säger inget om detta. Hon säger inte heller något om att tekniken skapar stora problem vid den strukturomvandling som sker i dag, att en arbetstidsförkort ning måste genomföras och att den offentliga sektorns bantning i dag utgör ett problem för sysselsättningen. Inga av dessa saker tar arbetsmarknadsministern upp. Det är de mörka sidorna i dagens ekonomiska politik och arbetsmarknadspolitik. Får inte ungdomarna arbete hamnar de i ungdomslag. Det är regeringen stolt över. Man är stolt över att ungefär 30 000 ungdomar av och till befinner sig där. Detta är problemet. Från början var 40 000 ungdomar i ungdomslag, nu är det 30 000. Det visar bara att det är 30 000 ungdomar som skulle ha ett fast arbete, men det finns inte några arbeten. Trots högkonjunkturen har antalet ungdomar i ungdomslag minskat med bara 10 000. Det är en enkel matematik. Men det är ju fasta arbeten som behövs. Några andra konstruktioner kan inte lösa dessa problem. Dessutom får ungdomarna bara arbeta fyra timmar per dag i ungdomslag. Jag vill därför fråga arbetsmarknadsministern: Av sociala skäl borde man väl ändå föreslå att ungdomarna skall få arbeta i ungdomslag åtta timmar per dag, så att de ändå socialt klarar sig och känner att de har kvar sin anständighet? Till sist tycker jag att det var bra att arbetsmarknadsministern tog upp Electrolux. Men vilka slutsatser drar arbetsmarknadsministern av arbetsförhållandena där och fackföreningens ställning då det gäller att förbättra arbetsförhållandena?

Herr talman! Jag vill säga något om Lars-Ove Hagbergs inlägg. Han anser att den tekniska förändringen i arbetslivet hör till de mörka sidorna av arbetsmarknaden. Det är ganska oroande när Lars-Ove Hagberg både nu och i sitt tidigare inlägg ger ett intryck av fientlighet mot ny teknik. Jag tycker att detta också avspeglades när han citerade det tal Allan Larsson höll vid den nordiska fackliga samorganisationens möte för ett tag sedan i Oslo. Historiskt sett har vi sagt ja till teknisk förändring i arbetslivet. Svensk fackföreningsrörelse har mer än någon annan fackföreningsrörelse anammat tekniken. Sverige är det robottätaste landet i världen i förhållande till befolkningen. Vi har fler robotar än vad man har i den japanska industrin, och fler än man har i den amerikanska industrin. Jag tror att vi skall vara mycket varsamma när det gäller att ändra denna inställning. Sverige är ett litet land. Vår välfärd är i mycket hög grad beroende av att vi kan fortsätta att ha en stark industri som kan göra bra affärer på exportmarknaden. Jag är helt övertygad om att vi aldrig kan göra det om vi inte anammar den nya tekniken och ser till att vi ligger i täten internationellt när det gäller den nya tekniken. Det betyder inte att vi skall säga ja till allt och att det är bara på arbetsgivarens villkor som den nya tekniken skall införas och användas. Det är just för att svensk fackföreningsrörelse har känt att den har haft en större möjlighet att påverka än andra länders fackliga organisationer som man har varit mer positiv. Vi måste därför se till att fackföreningsrörelsen har dessa möjligheter att påverka även i fortsättningen. Men jag tycker att det är en oroande utveckling när man från vpk:s sida, som Lars-Ove Hagberg, målar upp den nya tekniken som en fara för framtiden. Jag tror i stället att den nya tekniken är en tillgång för Sverige. Börje Hörnlund tog upp förnyelsefonderna och sade att den stora majoriteten av företag inte kan avsätta några pengar till denna utbildning eller någon annan. Ja, det är många företag som inte kan göra det. För dem har vi ju bl.a. inom arbetsmarknadsutbildningens ram möjligheter till utbildning av redan anställd personal för att klara flaskhalsar i produktionen t.ex. Tyvärr finns det fortfarande väldigt många företag som inte riktigt har fått upp ögonen för detta. Vi har outnyttjade resurser inom AMU för företag. Det är just sådana företag som Börje Hörnlund ömmar för som i första hand skall utnyttja dessa möjligheter. De företag som har förnyelsefonder skall vi inte samtidigt hjälpa med AMU =— de skall använda sina förnyelsefonder. Men, Börje Hörnlund, det är inte i den här kammaren som propagandan för utbildning skall göras, utan det är ute bland människorna och framför allt i förhållande till arbetsgivarna, eftersom många av dem fortfarande har en väldigt kortsiktig planering — de ser inte om sitt hus i tid. Här finns det möjligheter. Samhället ställer upp med bra utbildning, kompetenta lärare, en bra maskinpark i utbildningen och med ekonomiskt stöd för själva undervisningen. Företagen borde utnyttja detta både för sina anställdas och för sin egen skull. Bengt Wittbom omfamnade mig i sitt senaste inlägg. Det var ganska lustigt att höra skillnaden mellan det inlägget och hans första — skillnaden var rätt stor. Kanske berodde det på en del missförstånd. Jag har inte talat om att jag önskar något avtal om lägre ingångslöner. Jag förstår inte riktigt den logiska tankegången, när Bengt Wittbom säger att det är bra att jag har sagt nej till ett allmänt subventionerande, samtidigt som han säger att moderaterna var beredda att satsa stora resurser i form av sänkta arbetsgivaravgifter i höstas. Jag kan inte riktigt se skillnaden, för det handlar ju om subventioner i båda fallen — antingen det gäller att ge ett bidrag eller det gäller att sänka en arbetsgivaravgift. Jag tycker att vi skall ha en öppen diskussion. Insatserna för att klara övergången från skolan till arbetslivet kan inte, som jag sade förut, bara gälla den offentliga sektorn — framför allt inte bara kommunerna — utan också det privata näringslivet. Det är nog fortfarande så att i realiteten står Bengt Wittbom och jag ganska långt ifrån varandra. Däremot har jag inte upplevt att fackföreningsrörelsen har en annan inställning på den här punkten än vad jag har. Det finns ett mycket stort intresse från såväl tjänstemännens organisationer som från LO och LO:s förbund för att komma fram och göra ytterligare insatser i kampen mot ungdomsarbetslösheten. Det har funnits ett sådant intresse väldigt länge. Det fanns ett mycket stort intresse från fackföreningsrörelsens sida för att gå vidare på den överenskommelse som ungdomsplatser innebar. Tyvärr låste det sig sedan i de diskussionerna. Just oförmågan att där hitta fram till en lösning var bakgrunden till den höga ungdomsarbetslösheten och så småningom ungdomslagen. Till Elver Jonsson skulle jag vilja säga: Vi låser oss inte i någon byråkratisk kramp. Jag förstår inte riktigt vad han menar med det. Ungdomslagen har i stort sett fungerat bra. Vi kommer att behöva ungdomslagen i fortsättningen också. Enligt min mening skall vi inte byta ut ungdomslagen, som Börje Hörnlund säger, mot andra åtgärder. Men ungdomslagen har aldrig varit avsedd att vara den enda åtgärden och absolut inte den första. Vi behöver komplettera med andra insatser. Dessutom behöver vi framöver också göra förändringar i själva verksamheten med ungdomslagen. Vi gjorde en del förändringar i samband med förra årets kompletteringsproposition. Då införde vi de obligatoriska jobbsökarklubbarna. Vidare fattades då beslut om de ungdomar som har varit föremål för sådana här åtgärder fyra månader eller längre. För dessa skulle man göra upp en handlingsplan över vad som krävs för att ungdomarna skall komma ut på den öppna arbetsmarknaden. Jag tror — och den saken kommer vi tillbaka till — att det kan behövas ytterligare förändringar. Framför allt skulle jag önska att jobbsökaraktiviteterna kom in betydligt tidigare i bilden och att arbetsförmedlingen gjorde större ansträngningar på ett tidigt stadium. På det sättet skulle det kunna bli så som riksdagen från början bestämt, nämligen att ungdomslagen inte skall vara en förstahandsåtgärd. Ungdomslagen skall vara en åtgärd som vidtas först när man prövat alla andra slag av insatser. Börje Hörnlund berömmer sig av att centerpartiet var det parti som först började tala om en garanti för att ungdomar skulle få arbete, utbildning eller praktik. Men, Börje Hörnlund, det räcker inte att bara prata. Man måste också i praktiken göra någonting. Den första konkreta åtgärden i detta sammanhang var faktiskt införandet av ungdomslagen. Jag hoppas att vi alla håller fast vid meningen med ungdomslagen, nämligen att de skall vara en garanti för att ungdomar inte skall behöva vara arbetslösa. Sedan må vi diskutera formerna och göra kompletteringar. Men låt oss inte återgå till ett system som innebär att kontanter återigen betalas ut till ungdomarna, för det finns ingen sämre lösning.

Herr talman! Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall besvara frågan. Per-Olof Strindbergs fråga gäller jordbrukarnas allmänna investeringsreserver. I ett svar på en liknande fråga den 12 december 1985 konstaterade jag bl.a. att bestämmelserna i lagen om allmän investeringsreserv är förhållandevis förmånliga. De till reserverna kopplade bankkontona är räntebärande, och bankmedlen kan utan tillstånd disponeras för sitt ändamål redan två å tre år efter inbetalningen. Jag framhöll att det mot denna bakgrund fanns goda skäl att vara restriktiv med tillståndsgivningen. Jag vidhåller denna uppfattning.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret på min fråga. Det var inte så positivt som jag hade hoppats. Jag ställde faktiskt med avsikt frågan till jordbruksministern. Jag är på det klara med att frågan sorterar under finansdepartementet. Men jag ställde ändå frågan till jordbruksministern, just i förhoppning om att jordbruksministern i sitt svar i större utsträckning skulle göra jordbrukspolitiska bedömningar. Det här uppslaget har kommit flera gånger från aktiva jordbrukare. Jag har hört mig för hos dessa och funnit att de menar att det skulle vara värdefullt ur jordbrukets synpunkt att få ett svar i nämnda riktning. Jag vet inte om frågan statsfinansiellt skulle kunna tillmätas större betydelse om man visade en större generositet. Inte heller vet jag hur mycket det skulle påverka plusoch minuskontona. Jag konstaterar att man under åren 1981-1984 satte in drygt 1 miljard på de aktuella kontona. Hur mycket som sedan tagits ut framgår inte av statistiken. Att situationen avsevärt har försämrats för jordbruket torde stå klart för de flesta som sysslat med sådana här saker. Jag vill bara peka på att bl.a. vissa privatbanker, Norrbottens Föreningsbank och andra banker, under innevarande år har medgett amorteringsfrihet för jordbrukare, just med hänsyn till den svåra situation som jordbruket i dag befinner sig i. Det hade funnits anledning för finansministern att visa något större generositet. I dag pågår för övrigt jordbruksförhandlingar, så det hade passat bra in i bilden. Jag skulle vilja ställa en fråga med anledning av det svar jag fick. Finansministern säger: ”Jag framhöll att det mot denna bakgrund fanns goda skäl att vara restriktiv med tillståndsgivningen.” Skall jag tolka det så att det trots allt finns en viss möjlighet för dem som verkligen vill göra investeringar att kunna få dispens för att utnyttja dessa medel?
Herr talman! Per-Olof Strindberg och jag är helt ense om att den ekonomiska situationen för svenskt jordbruk har försämrats och att det för många jordbrukare i dag är ganska besvärligt. Frågan är om tillgång till investeringsreserver egentligen i någon utsträckning förbättrar jordbrukets lönsamhet och avsättningsmöjligheter. Läget är det, att varje ansökan om tillstånd att utnyttja investeringsreserver bereds mycket noga i regeringskansliet. Vi sambereder alla sådana frågor som rör jordbrukare med jordbruksdepartementet. Om det skulle vara motiverat, med hänsyn till jordbrukets ekonomiska situation, att i det enskilda fallet släppa fri en investeringsreserv gör vi det också.
Herr talman! Jag tackar finansministern för det kompletterande svaret på min fråga. Jag konstaterar att det förmodligen finns en betydande skillnad mellan aktiva jordbrukares och finansministerns bedömning, men jag hoppas ändå att regeringen skall visa en sådan generositet att det blir till gagn för svenskt jordbruk.

Herr talman! Börje Hörnlund har frågat mig om regeringen inte längre är intresserad av att överlägga med företrädare för kommunerna och landstingen om ekonomiska frågor som ytterst berör nivån på den kommunala utdebiteringen eller omfattningen av det kommunala serviceutbudet. Jag anser, i likhet med Börje Hörnlund, att det är angeläget att regeringen har kontakt med företrädare för kommunoch landstingsförbunden i frågor som rör statens och kommunsektorns gemensamma ekonomiska angelägenheter. Sådana diskussioner har en betydelse för att skapa ömsesidig förståelse för den statliga resp. kommunala sektorns specifika problem och kan leda till en, från samhällsekonomisk synpunkt, rimlig resursavvägning mellan de båda samhällssektorerna. Jag vill erinra om att jag inför budgetpropositionen hade sådana överläggningar. Jag har också inför kompletteringspropositionen inbjudit företrädare för kommunoch landstingsförbunden till överläggning.

Herr talman! Tack för svaret! Jag ställde denna fråga när regeringen lade fram förslag om höjt kommunalt grundavdrag. Det gäller ett rätt stort belopp som berör kommunerna, och såvitt jag vet hade det då inte förekommit några överläggningar. Jag förstår nu att det var en engångsföreteelse, och jag tackar alltså för svaret.

Herr talman! Jag vill först framhålla att de problem som Agne Hansson tar upp i sin fråga redan har föranlett åtgärder från regeringens sida. För att förbättra skattekontrollen vid handeln med kreatur föreslogs i en proposition våren 1983 . Skyldigheten att lämna kontrolluppgifter omfattade tidigare bara ersättningar som betalades direkt till producenterna. Avsikten med ändringen var att motverka att kreaturshandlarnas ställning som mellanled mellan producenterna och slakterierna utnyttjades i skatteundandragande syfte. I den lagrådsremiss som föregick propositionen fanns dessutom ett förslag om att slakterierna skulle kunna avkrävas uppgifter också om vilka producenter som kreaturshandlarna i sin tur hade gjort sina inköp från. Lagrådet anmälde vissa betänkligheter av principiell och praktisk art mot detta förslag. I det läget inskränktes förslaget i propositionen till att avse skyldighet att lämna kontrolluppgift beträffande kreaturshandlarna. Redan den ändringen kunde antas försvåra skatteundandragande i producentledet, och därför ansåg jag att man tills vidare borde avvakta med ytterligare kontrollåtgärder. Om det nu förhåller sig så som Agne Hansson säger, att den illegala kreaturshandeln ändå har ökat, kan det givetvis finnas anledning att på nytt överväga frågan. Jag vill då nämna att en allmän översyn av kontrollfrågorna på skatteområdet sker inom utredningen om säkerhetsåtgärder m.m. i skatteprocessen. Utredningen väntas inom kort överlämna sitt slutbetänkande, och det blir då tillfälle att i ett större sammanhang ta ställning till inriktningen och omfattningen av skattemyndigheternas kontrollverksamhet.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret. Bakgrunden till Agne Hanssons fråga är ju den oro som råder när det gäller den illegala kreaturshandeln och den verksamhet som därvidlag bedrivs. Brottsförebyggande rådet gjorde en studie för att undersöka omfattningen och försöka avgöra på vilket sätt man kunde åstadkomma förbättringar. Rådet lade också fram förslag. Den här verksamheten har, som Agne Hansson skriver i sin fråga, ökat. Detta har flera orsaker, bl.a. att subventionerna på kött — alltså matsubventionerna — drogs ner, vilket gjorde det mer attraktivt att handla på det här oseriösa sättet. Av svaret att döma har finansministern och regeringen vidtagit åtgärder i den riktning som Brottsförebyggande rådet föreslog, och det är ju tillfredsställande. Svaret antyder också att finansministern har för avsikt att hålla frågan under uppsikt. Det tycker jag är positivt, och det bör — såvitt jag förstår — leda till att de åtgärder som behövs kommer att vidtas. Jag måste säga att jag är tillfredsställd med det svar som finansministern givit, och jag hoppas att regeringen också kommer att lägga fram de förslag som kan erfordras i detta sammanhang.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Det borde kunna anses vara ett bra svar, som är klart och koncist. Men i Sverige finns det ju miljontals människor som på något sätt är involverade i aktieägande, och jag är inte säker på att de litar på finansministern. Det har ju hänt att finansministern en dag sagt en sak och nästa dag gjort något helt annat. I Sverige sparar människor pengar på många olika sätt. Hundratusentals LO-medlemmar sparar pengar i aktier. För dem handlar det inte om att äga företag — för dem handlar det om att kunna spara sina pengar. Dessa människor skall alltså nu bestraffas med en avgift när de köper och säljer en aktie. Något motsvarande gäller inte för dem som sparar på bankkonto, och det är bra. Men förhållandet borde vara detsamma för dem som sparar i aktier. Jag förstår att statsrådet inte föreslagit detta därför att han trott att det var bra, utan han har gjort det på grund av att det i detta sammanhang varit uppror runt om i Sverige. Så gör statsrådet på det här sättet för att kunna lugna opinionen. Men statsrådet vet ju att aktiesparande, aktieköp och löneutveckling inte har med varandra att göra — dessa ting ligger långt från varandra. Med tanke på det kurage som statsrådet påstås ha borde han även i detta fall ha kunnat tala om hur det förhåller sig och att det rör sig om ett spel för galleriet. Det är, herr talman, fråga om kvalificerad skuggboxning.

Herr talman! Maria Leissner har frågat mig vilka motiv som ligger bakom beslutet att sälja det statligt ägda företaget Pripps. Maria Leissner har vidare frågat industriministern vilka skäl, industripolitiska eller andra, som ligger bakom beslutet att låta Procordia AB köpa Pripps. Frågan har överlämnats till mig. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Svenska staten har träffat avtal med Procordia AB om att Procordia AB skall förvärva samtliga aktier i AB Gambrinus, som är moderbolag till bl.a. AB Pripps Bryggerier. Staten trädde in som ägare i Pripps år 1975. Det nykterhetspolitiska skäl, som fanns för detta ägarinträde, utgjordes av det stora mellanölsproblemet, som sedermera löstes lagstiftningsvägen. Några särskilda skäl för staten att behålla Pripps som direktägt företag finns därför nu inte längre. För en tid sedan visade ett antal företag ett intresse för att förvärva Pripps. Regeringen beslutade då att bolaget skulle säljas, om marknadsmässiga villkor kunde uppnås. Eftersom detta har visat sig möjligt, har försäljning av bolaget skett. Styrelsen i Procordia AB har bedömt att förvärvet av Pripps är av väsentlig strategisk betydelse för Procordia AB. Genom köpet får bolaget tillgång till ett välkänt varumärke och en stor distributionsapparat för varor till dagligvaruhandeln.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

Som jag ser det finns det inga som helst skäl, vare sig industripolitiska eller alkoholpolitiska, för staten att bibehålla ett ägande, framför allt när det gäller en bransch som redan är så pass dominerad av ett stort bolag som Pripps. I detta fall har det förekommit mycket stark intern kritik mot det statliga förvärvet av Pripps. Facket har hävdat att man löper risk att förlora marknadsandelar genom att det finns en misstro hos kunderna mot statligt öl. Det är ett faktum som de privata konkurrenterna inte har varit sena att utnyttja. Dessutom har företagsledningen före köpet uttryckt stark misstro mot förvärvet. Det finns mycket starka skäl för att avveckla Pripps, eftersom det som sagt inte förefaller finnas några industripolitiska eller andra skäl för just staten att bibehålla detta ägande. Jag skulle vilja fråga om det finns något som helst argument för att även i fortsättningen låta staten vidmakthålla en mycket farlig oligopolställning just inom bryggerinäringen.
Herr talman! För det första kan jag inte inse att oligopolställningen skulle vara mindre farlig om den innehades av ett av våra större industriföretag som expanderat ytterligare på denna marknad. Det hade varit ett lika starkt oligopol. För det andra har vi faktiskt tillämpat en marknadsekonomisk princip. Vi har sagt att det företag som är berett att betala ett marknadsmässigt pris för Pripps får köpa det. Vi har alltså inte tillämpat den planhushållningstanke som ligger bakom Maria Leissners idéer om att Procordia skall diskrimineras av statsmakterna därför att det är ett statligt företag. För det tredje: Får jag ställa en fråga? Vilket underlag har Maria Leissner när hon säger att folk tycker att statligt öl smakar annorlunda än privat öl?
Herr talman! Inte minst har den egna fackklubben hos Pripps sagt att människor har en misstro mot ett statligt ägt öl. Även om man kan tycka mycket om det har det uppenbarligen påverkat marknaden i hög grad. Det är naturligtvis en sak som man bör väga in. Det är ju synd att försämra företagets möjligheter på marknaden. Jag vill återigen fråga: Finns det några vettiga skäl till att staten skall behålla och driva ett blomstrande företag som Pripps när det lika väl kunde vara i privat ägo? Det enda skäl jag kan se härför är att det ligger något slags planekonomiska strävanden bakom.
Herr talman! Det är lustigt att jag för en folkpartist skall behöva klargöra att om någon hade varit beredd att betala mer för Pripps än Procordia var hade vederbörande fått köpa Pripps. Vidare har Maria Leissner missförstått talet om misstro mot statligt öl. Det gäller inte ölkonsumenterna — möjligen anser den privatägda handeln, av skäl som jag inte här vill kommentera, att statligt distribuerat öl är annorlunda än privat distribuerat öl. Men jag tror man gör det på ganska dunkla grunder.
Herr talman! Statligt distribuerat öl är naturligtvis inte annorlunda, annat än så till vida att det är statligt och inte privat ägande som ligger till grund för det. I grunden handlar detta om att vi har olika syn på vad det skall finnas för motiv till statligt ägande. Liberaler anser att det skall finnas ytterligt starka skäl-industripolitiska eller andra — för att staten skall äga. Men här förefaller det som om det inte finns något sådant motiv till beslutet. Jag vidhåller därför att det inte har framkommit någonting som motiverar ett fortsatt statligt ägande av Pripps.

Herr talman! Det finns två skäl bakom förslaget att slopa den särskilda kvittningsrätten mellan underskott av villa och inkomst av kapital. Det ena är att det innebär en förenkling, det andra att de förhållanden på kreditmarknaden som utgjorde skälet för kvittningsrätten inte längre föreligger. Enligt min mening står förslaget inte i strid med de uttalanden jag har gjort rörande ytterligare begränsningar av underskottsavdragens skattemässiga värde.
Herr talman! Under valrörelsen lovade finansministern vid tal i Jönköping, Eksjö och Tranås att det inte skulle bli några ytterligare begränsningar av avdragsmöjligheterna för villaägare eller andra liknande avdragsbegränsningar under de närmaste tre åren om socialdemokraterna vann valet. Trots det har finansministern lagt fram en proposition som innebär att många kommer att drabbas av väsentligt högre tilläggsskatt på sina underskottsavdrag 1988 än i dag. Dessutom vill regeringen ta bort rätten att kvitta ett underskott i ett eget hem mot ett överskott av kapital. Den som har amorterat stora delar av villalånen kan i stället för att göra ytterligare amorteringar ha sparat i aktier. Andra kan ha fordringar som ger ränta men är svåra att säga upp. De flesta försöker också sätta in pengar på banken för oförutsett. Detta kan i Prot. 1985/86:107 = fortsättningen bli en dyrbar affär, om regeringens förslag går igenom. Låt oss anta att villan visar ett underskott på 30 000 kr. Vederbörande har också ränteinkomster på 30 000 kr. Eftersom det i dag är tillåtet att kvitta upp till 30 000 drabbas villaägaren inte av avdragsbegränsningen. Men de nya reglerna skulle innebära att underlaget för tilläggsbelopp skulle öka med 30 000 kr., vilket skulle kunna medföra en skattehöjning på upp till 7 500 kr. Alternativet är att sälja aktierna, och då utgår naturligtvis realisationsvinstskatt, att ta ut pengarna från bankboken eller att säga upp fordringarna för att lösa de återstående lånen i villan. Men den som säger upp fordringar kan många gånger tvingas göra det till betydande underkurs osv. Att det är fråga om skattehöjningar framgår väl av att regeringen själv räknar med att det här kommer att ge ökade skatteinkomster på 400 milj.kr. Det är beklagligt om regeringen inte inser att många kommer att betrakta detta som ett svek av givna löften.
Herr talman! Fru Troedsson fiskar i grumligt vatten och kommer med falska citat. Vad jag sade i valrörelsen var — exakt! — att vi inte skulle genomföra någon begränsning av det 50-procentsvärde som underskottsavdragen har. Med denna reform får underskottsavdragen vid villaägandet ett värde på precis 50 96. Det hade varit en helt annan sak, om vi hade genomfört en reform som hade sänkt det skattemässiga värdet under de 50 90 under vilka vi i valrörelsen lovade att det inte skulle gå. Herr talman! Jag hoppas, även om jag tror att det är fåfängt, att fru Troedsson avstår från att direkt förfalska uttalanden som jag gjorde under valrörelsen.
Herr talman! Förfalska citat! Det jag läste upp var ett exakt citat från ett TT-referat av finansministerns tal i Jönköping, Eksjö och Tranås. Debatten var mycket eldfängd då. Såvitt jag vet kom inte finansministern med några som helst tillrättalägganden. Självfallet blev uppfattningen den att man inte avsåg att vidta några förändringar som skulle begränsa möjligheten att göra underskottsavdrag, bl.a. för småhusägare. Detta är dock just vad den nu framlagda propositionen innebär. Jag tycker att det är djupt beklagligt om finansministern inte är beredd att medge detta. Då finns det dess värre all anledning att fundera över vad finansministerns övriga löften egentligen är värda. 400 milj.kr. i ökade skatteinkomster. Det är otvivelaktigt fråga om skattehöjningar.
Herr talman! Svaret på frågan är ja. Arbetet med att åstadkomma klarare regler för skyldigheten att göra preliminärskatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter pågår inom regeringskansliet på grundval av bl.a. ett betänkande från socialavgiftsutredningen. Det har emellertid visat sig vara ett mer komplicerat lagstiftningsärende än man kunnat förutse. Det är dock min förhoppning att regeringen under våren skall kunna presentera förslag till vissa dellösningar på området. Lagstiftningen i övrigt kan föreläggas riksdagen tidigast i höst.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Det är bra att finansministern har för avsikt att komma med ett förslag, men det brådskar. Skälet till att ärendet bör påskyndas är det att rättsläget är synnerligen oklart. Kammarrätten i Göteborg friade Elof Hjortberg och ansåg att han inte hade ett arbetsgivaransvar för dem som utfört arbetet åt honom. Allmänna ombudet i Göteborg sade i en tidningsartikel att en annan avdelning vid samma kammarrätt hade haft ett liknande ärende uppe samma dag, men då hade utgången blivit den motsatta. Detta skulle vara skälet till att ärendet angående Elof Hjortberg inte fördes upp till regeringsrätten. Regeringsrättens praxis är en annan än den som kammarrätten i Göteborg kom fram till beträffande Hjortberg. De allmänna ombuden i landet känner sig säkert osäkra över hur de skall behandla liknande ärenden i dag. Men om rättsläget känns oklart för experterna, hur skall det då inte uppfattas av de skattskyldiga. Småföretagare i landet måste ju känna vanmakt i sin vardagssituation, när de inte vet vad som egentligen krävs av dem. För övrigt är det inte enbart företagare som kan råka ut för problem med arbetsgivaransvar. Häromdagen ringde en man och berättade för mig att han hade behövt stämma sitt piano. I telefonkatalogen hittade han en stor annons om en person, som bedrev verksamhet som pianostämmare. Han ringde till personen och beställde en pianostämning. Efter utfört arbete betalade han enligt faktura. Ett halvår senare erhöll han från den lokala skattemyndigheten krav på ersättning för sociala avgifter och skatt avseende pianostämmaren. Löntagaren hade gjort rätt för sig, men pianostämmaren hade inte gjort det. Vem drabbas? Jo, i vårt skattesystem drabbas den som redan betalat en gång. Avser finansministern att låta den nya lagstiftningen också gälla för de löntagare som köper tjänster av vad de tror är företagare?

Herr talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig om det finns några direktiv till löntagarfondstyrelserna, avseende lönen till fonddirektörerna, och om så inte är fallet, huruvida jag är beredd att utarbeta sådana. Fondstyrelsernas verksamhet regleras uttömmande i lagen med reglemente för allmänna pensionsfonden. Denna lag innehåller också en bestämmelse om att fondstyrelserna själva får anställa de tjänstemän som behövs samt bestämma deras löner och övriga anställningsvillkor. Någon inblandning från statsmakternas sida skall således inte förekomma. Mitt svar på de två frågorna är därför nej.

Herr talman! Jag tackar för svaret. I den debatt som föregick införandet av löntagarfonderna talade man bl.a. om att fonderna skulle ha en lönedämpande effekt. Löntagarna skulle inte resa så stora krav framöver, tack vare att man skulle avsätta en del pengar till löntagarfonderna. Nu är det lätt att skoja om det och säga: Var avsikten att löntagarna skulle minska sina lönekrav därför att man skulle betala 800 000 kr. om året till en fonddirektör? Det är en lön som motsvarar drygt två och en halv gång det vår statsminister har betalt. Nu säger statsrådet Johansson att han inte har för avsikt att blanda sig i den här verksamheten. Det är litet egendomligt. Att betala en årslön på 800 000 kr. till en direktör för en verksamhet, som jag utan överdrift kan påstå att en stor majoritet av svenska folket var emot när den infördes, anser statsrådet vara korrekt. Statsrådet och hans parti har för vana att i andra sammanhang blanda sig i både det ena och det andra, men i det här fallet accepterar han stillatigande att en löntagarfonddirektör har en lön som måste framstå som utmanande för alla löntagare, speciellt i tider när man säger till dem att de skall hålla igen på kraven. Jag är förvånad över att statsrådet Johansson inte vill lägga åtminstone ett finger i det här spelet.
Herr talman! Frågan gäller inte vad jag tycker om en enskild direktörs lön utan huruvida det är jag som skall uttala mig om de löner som sätts, och det skall jag inte. Riksdagen har fastställt att det gör styrelserna. Då borde Sten Andersson i Malmö också acceptera att jag håller mig till vad lagen föreskriver.
Herr talman! Om lagen ändrades, skulle det inte vara första gången det skedde här i landet. Det är förvånansvärt att statsrådet accepterar den ordning som vi har i dag. Det skulle vara mycket intressant att få statsrådet med på en promenad, t.ex. på Kockums i Malmö, och höra vad folk tycker om att en löntagarfonddirektör har en lön på 800 000 kr. om året. Jag tror att de bravorop som hade mött statsrådet hade kunnat räknas på ena handens fingrar, även om man hade amputerat ett par tre stycken.
Herr talman! Jag måste fråga Sten Andersson i Malmö, även om det väl är mot kutymen att jag ställer frågor: Skall jag bestämma lönerna också för övriga direktörer inom bankvärlden och finansvärlden?
Herr talman! Löntagarfonderna kom ju till på socialdemokratiskt initiativ, och då tycker jag att socialdemokraterna borde ha ansvar även för deras fortsatta verksamhet. Som jag har sagt tidigare, är statsrådet och hans parti speciellt intresserade av att lägga sig i både det ena och det andra, och här har vi en företeelse som måste vara stötande för många människor i vårt land. I ett läge där löntagarna uppmanas att hålla igen på lönekraven noterar vi att en löntagarfonddirektör får sin lön höjd från 630 000 kr. om året till 800 000 — ett lönelyft på 170 000 kr! Det är nog unikt, herr statsråd, och om inte det borde åtgärdas, då vet jag inte vad man skall åtgärda i framtiden.

Herr talman! Nic Grönvall har frågat mig om jag genom lagstiftning avser att tvinga medborgare i Sverige att avstå från att diskutera, studera eller planera för alternativa energikällor. Mitt svar är nej. Hugo Hegeland har frågat mig om en proposition om förbud mot ytterligare kärnkraftsutbyggnader förbereds. Mitt svar är ja.
Enligt uppgifter i pressen och i radion avser energiministern att genom lagstiftning tvinga medborgare i Sverige till att avstå från att diskutera, att studera eller att planera för alternativa energikällor i förhållande till hittillsvarande riksdagsbeslut i energifrågor. Är detta riktigt, och när kan propositionen väntas?

Herr talman! Jag tackar så mycket för svaret. Jag hoppas energiministern nu tagit intryck av sin kollega Bengt K. Å. Johansson som med sådan glädje tagit repliker här i debatten. Annars har ju energiministern haft för vana att efter den första innanläsningen sitta tyst när vi skall talas vid här i kammaren. Det svar jag fått är ett exempel på att energiministern möjligen planerar att sitta tyst även denna gång. Jag hoppas energiministern tagit intryck av min inledning och verkligen går uppi talarstolen igen och lämnar svar på de frågor jag kommer att framställa. Energiministern är helt på det klara med att jag syftar på ett uttalande i radio om att man skulle förbjuda förprojektering av ytterligare en kärnreaktor. Det är också alldeles klart att meningen med att jag kallar det för en alternativ energikälla är att markera att vi här i landet har ett ovanligt egendomligt energibeslut som säger att man får bygga ett visst antal elektricitetsproducerande reaktorer, men inte fler. Sedan har man ställt sig stillä där utan att avvakta utveckling och annat som kommer under den långa tid som går mellan 1981 och år 2010. Nu vill jag fråga energiministern om det är sant att hon avsett att införa ett förbud mot förprojektering av det som jag här menar vara en alternativ energikälla? Jag kan t.o.m. gå längre och säga förprojektering av andra kärnreaktorer än dem som vi nu har i bruk.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Birgitta Dahl för vänligheten att svara på min fråga. Det ju inte alltid statsrådet behagar besvara en fråga, ens om den är seriöst framställd. Statsrådet har blivit irriterad av att jag kritiserat departementet för att man där skrivit så dålig svenska när man skickat ut meddelanden. Men Birgitta Dahl kan ju inte ens läsa svenska rätt innantill. Min fråga löd: Kommer statsrådet att omedelbart förbereda en proposition till vårriksdagen om förbud mot ytterligare kärnkraftsbyggen inkl. förprojektering? Hon svarar blott att på min fråga om förbud mot ytterligare kärnkraftsutbyggnad är förberedd så är svaret ja. Detta är ju alldeles ofullständigt. Det är väl alldeles uppenbart, herr talman, att Birgitta Dahl har missuppfattat riksdagens beslut om avveckling av kärnkraften. Hon tycks sålunda tro att det innebar ett beslut också om avveckling av tankekraften inom kärnkraftsindustrin. Nu vill hon ge uttryck åt egen handlingskraft i negativ riktning, sedan hon nyss tagit det positiva beslutet om reparation av Ringhals 2. Varför annars vill man förbjuda förprojektering? Om nu Birgitta Dahl försöker visa handlingskraft genom att förbjuda tankekraften inom kärnkraftsindustrin visar det att hon blivit närmast desperat efter regeringens reparationsbeslut. Hur i all världen kan Birgitta Dahl få riksdagen att förbjuda fritt tänkande och fri forskning inom kärnkraftsindustrin? I programmet Kanalen i riksradion sade Birgitta Dahl t.o.m., hör och häpna, ärade kammarledamöter, att hon ansåg att det fick vara slut på kärnkraftsindustrins öppna provokationer mot de i demokratisk ordning fattade besluten om kärnkraften. Hur kan Birgitta Dahl kalla det för provokationer, att man i ett fritt samhälle ifrågasätter beslut? Vad är det för diktaturfasoner, fru statsråd? Det innebär att Birgitta Dahl vill ha förbud mot att man över huvud taget ifrågasätter beslut som Sveriges riksdag har fattat.

Herr talman! Hans Petersson i Hallstahammar har ställt en fråga till mig rörande leveranser från AB Bofors av vapensystem till Indien vid en tänkt konflikt. Riksdagen har med anledning av propositionerna 1971:146 och 1981/ 82:196 lagt fast riktlinjer för vapenexporten. Dessa ger ledning för behandling av exportärenden även i konfliktsituationer. För övrigt vill jag understryka att den svenska regeringen inte kan kommentera denna enskilda affär, särskilt som den indiska regeringen inte har offentliggjort något ställningstagande till den upphandling som frågan avser.

Herr talman! Jag får tacka utrikeshandelsministern för svaret. Mats Hellström och jag har ju flera gånger debatterat vapenexport här i kammaren. När jag har kritiserat vapenexportaffärer har Mats Hellström hela tiden hänvisat till att det som sker är ett led i tidigare åtaganden. Därför har jag ställt frågan om han tänker medge att man fortsätter och fullföljer den här affären med export till Indien även om konflikten med Pakistan utvecklas eller om de inre oroligheterna förvärras. Jag kan inte se annat än att svaret är ett jaså. Det finns ingenting i svaret som innebär att utrikeshandelsministern gör ett politiskt ställningstagande. Då måste jag lita på min egen erfarenhet av den tid som varit. Den erfarenheten säger mig att denna vapenhandel kommer att fortgå, oavsett vad som händer. Det är för mycket pengar det handlar om. Och den svenska ekonomin skall som bekant leva under ett permanent exportöverskott. Då är det klart att sådana här stora vapenaffärer kan vara bra för den statistiken. Men jag måste, innan tiden löper ut, också säga att jag ställer mig frågande tillen deli svaret. Är det verkligen så, att Indien inte har klargjort om Bofors fått ordern eller inte? Det sägs här att den indiska regeringen inte har offentliggjort något ställningstagande till upphandlingen. Har Bofors fått ordern eller inte? Det vore ju intressant att få reda på det. Jag tycker att det är beklämmande att den svenska regeringen sätter nationalekonomiska vinster och ekonomisk framgång rent statistiskt sett före moral och säkerhetspolitik. Det rimmar väldigt illa med allt det tal om Sveriges roll i nedrustning och fredssträvanden och om de små staternas roll i den internationella rustningen som har förevarit, särskilt under den senaste månaden.
Herr talman! Hans Petersson i Hallstahammar, som ju har varit länge i riksdagen, vet väl vilka regler som gäller beträffande information om vapenexporten. Regeringen kommenterar ju aldrig enskilda affärer. Det har sin bakgrund i att affärerna ofta betraktas som försvarshemligheter i köparlandet. Enskilda affärer diskuteras i den parlamentariska nämnden. Däremot offentliggör vi varje år hur stor vapenexport som har gått till varje land. Det är det offentliggörande som sker. Man kan då se, sedan den statistiken började offentliggöras, att Indien är ett land till vilket Sverige har exporterat vapen varje år. Det är faktiskt så att sedan år 1950, strax efter det att Indien blev självständigt, har Sverige exporterat vapen till Indien i stort sett varje år. Märkvärdigare är det inte.

Herr talman! Ja, Sverige har exporterat vapen till Indien i stort sett sedan 1950. Det har också pågått krig och krigshandlingar av och till sedan 1950, främst mellan Indien och Pakistan. Jag tycker att detta är en mycket allvarlig affär, och jag tycker att det är ännu allvarligare att utrikeshandelsministern inte kan deklarera att en sådan här affär avbryts om situationen förvärras. Det nya i politiken är nu att pengar går före moral och före säkerhetssträvanden. Det är någonting helt nytt i denna vapenaffär, som innebär en ny politik. Man har nämligen satsat exportkrediter för att få affären till stånd. Här används svenska skattebetalares pengar för att främja vapenexport över världen, när det egentligen borde ligga i varje socialists engagemang och idé att försöka minska vapenexporten och förhindra spridande av vapen över världen. Vi skall ha en vapenexport. Men den skall följa reglerna, och jag anser inte att den här affären gör det.
Herr talman! Gåvor, biståndskrediter eller något liknande har över huvud taget inte lämnats från den svenska regeringen i det här sammanhanget. Bofors skall naturligtvis ha möjlighet till vanliga exportkrediter av den typ som andra företag har när det gäller affärer av den här storleksordningen. Skulle Bofors inte ha den här möjligheten, skulle företaget över huvud taget inte kunna delta i konkurrensen. Detta är detsamma som att man inte skulle ha någon vapenexport, men den linjen har i varje fall inte Hans Peterssons parti redovisat här i riksdagen.
Herr talman! Det allra bästa vore om riksdagen hade antagit vår motion om Bofors vapenexport, så att man hade planerat för en övergång till civil produktion. Då hade man i Bergslagen sluppit lita på att utvecklingen bl.a. skall stödjas på ökad vapenexport och vapenproduktion. Vad jag påpekade — och det är skälet till att utrikeshandelsministern inte närmare vill kommentera affären och till att han faktiskt är så illa berörd av det hela —är ju att detta är ett nytt inslag, nämligen export för exportens skull. Nu handlar man med vapen i stället för att, som faktiskt vore möjligt, handla med civil materiel om sådan producerades. Jag är mycket kritisk mot den här affären som den presenterats. Jag är än mera kritisk mot att utrikeshandelsministern inte kan säga ifrån, att om konflikten förvärras så att det definitivt inte går att hänvisa till att affären följer de svenska reglerna, kommer affären att avbrytas. Jag för min del anser att affären redan nu är omöjlig enligt den svenska vapenexportlagen.

Herr talman! Lennart Brunander har frågat mig var de 7-8 miljarder kronor finns som i ett TV-program angetts vara statens stöd till de svenska jordbrukarna. Till jordbruket i Sverige ges stöd på två olika sätt. För det första ges ett prisstöd i form av gränsskydd mot importkonkurrens. Prisstödet betalas av konsumenterna via matpriserna. Avsikten med detta stöd är att trygga vår livsmedelsförsörjning även vid en avspärrning. Det finns olika beräkningar av vad gränsskyddet kostar. Dessa beräkningar anger mellan 3 och 4 miljarder kronor. För det andra lämnas olika former av stöd till jordbruket över statsbudgeten. Lennart Brunander har själv beräknat stödet via statsbudgeten till drygt 3,4 miljarder kronor. Om man -—- utöver de stödformer som Lennart Brunander räknat upp — tar med också stödet till jordbrukets rationalisering, till rådgivning, till skuldtyngda jordbrukare, stöd till forskning och utveckling, till djurens hälsooch sjukvård m.m., blir beloppet 3,7-3,8 miljarder kronor. Lägger man samman prisstödet till jordbruket och det stöd som utgår via statsbudgeten, kommer man alltså upp till de tal som nämndes i TV programmet.
Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret. Jag har ställt frågan mot bakgrund av vad som sades i TV-programmet Svar direkt den 25 februari. Jag tycker det är litet synd att man slänger ut sådana påståenden som gjordes i programmet utan att precisera vad man menar med dessa. Människor kan få uppfattningen att stödet till jordbruket är betydligt större än vad det är. Jag förmodar att det också var avsikten med påståendet. Det stöd som jordbruket årligen får i form av olika statliga insatser tycker jag är litet annorlunda än det som jordbruksministern här har räknat upp. Importstödet, som ju betalas av konsumenterna precis som jordbruksministern sade, är inget direkt statligt stöd. Det är ett skydd som staten hjälper jordbruket med men som får betalas i form av högre matpriser. Detta kan man inte så där utan vidare omsätta i miljarder och säga att om man tar bort detta, får vi livsmedel till världsmarknadspriser. Priserna kommer att bli högre. Man kan inte räkna in den typen av stöd i de direkta statliga insatserna. I övrigt har jag i min fråga sagt att jag inte räknar livsmedelssubventionerna som direkt statligt stöd till jordbruket. Det är ett stöd till konsumenterna, som är positivt för jordbruket. Det kan kanske räknas till några hundra miljoner men inte till 2,4 miljarder. Prisstödet till norra Sverige är ett regionalpolitiskt stöd, men låginkomstsatsningen är ett stöd till jordbruket. Det övriga stödet till jordbruket uppgår inte till de summor som nämndes i programmet. Jag skulle vilja ställa frågan till jordbruksministern om vi inte i fortsättningen kan få en annan redovisning, så att de människor som lyssnar kan få en uppfattning om vad man egentligen menar med sådant här.
Herr talman! I programmet talades om samhällets stöd till jordbruket. Det som är fel här är egentligen att Lennart Brunander ställer frågan på ett helt annat sätt. Han säger: Var finns de 7-8 miljarder kronor som man talade om i TV-programmet och som enligt jordbruksdepartementet skulle vara statens stöd till de svenska jordbrukarna? Det är alltså Lennart Brunander som med sitt sätt att ställa frågan skapar en felaktig föreställning om vad som är innebörden i det som redovisades i programmet.
Herr talman! I TV-programmet talades det om de statliga insatserna för det svenska jordbruket. Det är alltså inte jag som har ställt frågan på det sättet, utan det gjorde man redan i programmet. I svaret nämner jordbruksministern också det stöd som jordbruket får genom rådgivning och genom djurens hälsooch sjukvård. Om han ville vara seriös skulle han ha talat om att man på de senaste åren har dragit ner på detta stöd. Man har infört avgifter för både djurens hälsooch sjukvård och rådgivningen, och på det sättet har man överfört kostnaderna på jordbruket i stället för att stödja jordbruket. Jag tycker att det är mycket angeläget att man får en redovisning av detta, så att människorna får en riktig uppfattning om vad det handlar om. Gränsskyddet är enligt min uppfattning inte ett direkt statligt stöd utan ett skydd som staten ger jordbruket för att upprätthålla en självförsörjningsgrad som vi är angelägna om att behålla i Sverige.
Herr talman! Såvitt jag förstår av det sätt på vilket detta redovisades i TV-programmet var avsikten att ge en bild av vad vi satsar på näringen för att kunna genomföra en jordbruksoch livsmedelspolitik i enlighet med de riktlinjer som riksdagen har lagt fast. Det som sker nu är att Lennart Brunander förvillar begreppen genom att försöka säga att här avsågs stödet till jordbrukarna, som om det skulle vara något direkt personligt stöd till de svenska jordbrukarna. Om vi skall hjälpas åt att klara ut begreppen måste man nog vara angelägen om att då man ställer frågor i dessa sammanhang formulera sig så att man inte medverkar till att skapa förvirring.
Herr talman! Det är inte på något sätt min avsikt att medverka till att skapa förvirring. Jag har ställt frågan precis på det sätt som människor som tittade på det här TV-programmet har uppfattat saken. Gång på gång har jag fått frågan av människor ute i samhället: Var finns de pengar som staten satsar, som man har sagt i TV-programmet? Det var mot denna bakgrund jag ställde frågan. Jag skulle vara tacksam om vi i fortsättningen kan hjälpas åt att ge en bättre och riktigare information om vilket stöd jordbruket egentligen får från samhället. Herr talman! Därmed får jag väl nöja mig den här gången.

Herr talman! Bertil Måbrink har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ till att garnfiskarna ges någon form av ekonomisk garanti då ishinder omöjliggör fiske. Under vintern 1985 rådde svåra isförhållanden främst i Östersjön. Även denna vinter har isen lett till svårigheter för fisket. Isförhållandena varierar från år till år, och vi kan givetvis inte råda över dem. Däremot medverkar samhället till att lindra verkningarna av dem. Så t.ex. finns ett särskilt anslag för att täcka kostnaderna för isbrytning åt fisket. Vidare har regeringen nyligen medgett att prisstöd skall kunna betalas ut för fisk som på grund av svåra isförhållanden har måst landas i utlandet. Jag har också erfarit att fiskeristyrelsen i särskilda fall medger anstånd med amortering av statliga fiskerilån för fiskare vars inkomster har minskat på grund av svåra isförhållanden. Slutligen kan de drabbade fiskarena erhålla ersättning från sin arbetslöshetskassa. Något ytterligare statligt stöd för fiskare utöver vad jag nu har redovisat är jag inte beredd att förorda.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret på Bertil Måbrinks fråga. Vid första anblicken verkar det ganska positivt med uppräkningen av anslag och stöd till den här yrkesgruppen, som drabbas så hårt av naturförhållanden som man helt klart inte kan rå över. Men det är egentligen inte detta som Bertil Måbrink var ute efter med sin fråga. Det finns ett prisstöd för fisk som måste landas i utlandet — men det gäller ju fisk som man redan har fått upp. Frågan gäller mer att det alltid under vissa vintrar kommer att finnas svårigheter att över huvud taget sätta garn i sjön, och då blir det ett avbräck på kanske fem sex veckor. Man kan jämföra med jordbruket, som också är en näring som fortfarande är beroende av vädrets makter, trots all teknik. Där har man t.ex. skördeskadeskydd. Det talades nyss i debatten med Lennart Brunander om miljarder som används i olika sammanhang. Om man då jämför med fiskarenas situation tycker jag att de är litet snålt behandlade. Vad man skulle vilja se är någon form av garantier under den här perioden. Det kunde gälla ersättning från arbetslöshetskassan på 100-200 kr., uppskjutning av amorteringar osv. Skulle man inte kunna tänka sig någon form av garanti för våra vintrar som gjorde det möjligt att kanske en gång vart femte eller tionde år betala ut en viss ersättning från statsmedel till dessa yrkesfiskare, när de inte kan få sina garn i sjön? Att de får hjälp när de måste landa fisk utomlands är väl bra, men det är själva näringsverksamheten som stoppas under dessa väderförhållanden.
Herr talman! Jämförelsen med skördeskadeskyddet kanske inte är helt lyckad. Om man får skyfall är det mycket svårt att förhindra det. Om man har en isbeläggning kan man tillgripa åtgärder. Jag har nyss redovisat att man bl.a. kan ge stöd till isbrytning. Sammantaget med övriga åtgärder som jag har åberopat att vi använder för att klara fisket vid sådana här situationer förefaller mig skyddet vara tillräckligt. Det skulle nog bli utomordentligt besvärligt att försöka upprätta bestämmelser där man med hänsyn tagen till olika grader av isbeläggning fastställde i vilken mån och när ersättning skulle utgå.
Herr talman! Jag håller inte med om att jämförelsen med skördeskadeskyddet inte är så lyckad. Ett skyfall är ett skyfall, och en isläggning är en isläggning. Jordbruksministern vet lika väl som jag hur det ser ut exempelvis om man sätter in en isbrytare, och t.o.m. en landkrabba som jag vet hur det ser ut när en isbrytare har gått fram. Att försöka tråla där eller lägga ut ett garn i isbrytarrännan går helt enkelt inte. Det blir alltså ett avbrott i näringen på grund av isförhållandena. Självfallet finns det svårigheter att bedöma från år till år och från fall till fall om ersättning skall utgå. Men sådana svårigheter finns också när det gäller skördeskadorna. Det är ständiga konflikter och olika bedömningar av om det varit tillräckligt med skyfall, översvämningar och sura fält, så att maskinerna inte kunnat gå ut och man skall betala ut skördeskadeskydd. Jag tycker att det finns anledning för regeringen att verkligen se på fiskarenas situation och i händelse av dessa svåra isförhållanden — som inte inträffar varje år men ibland — hjälpa dem med bidrag och kompensation.

Herr talman! Sigge Godin har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att de som har rätt till ATP-år för vård av minderårigt barn också skall få del av denna rättighet. För att föräldrar som vårdar egna barn i hemmet skall kunna tillgodoräkna sig viss ATP-rätt för denna insats krävs givetvis att man också känner till förmånen. Alltsedan denna rätt infördes — år 1982 — har riksförsäkringsverket på sedvanligt sätt utarbetat och medverkat till att sprida information i frågan. Informationsinsatserna har varit omfattande. Under år 1983 fick omkring 250 000 personer med barn i berörd ålder skriftligt meddelande om rätten att tillgodoräkna sig vårdår för ATP. Utöver denna direktinformation kan nämnas bl.a. annonser i dagstidningarna och broschyrer som finns hos försäkringskassorna och på mödravårdscentralerna. Liksom tidigare kommer meddelanden om den aktuella förmånen att läsas upp i riksradion även under våren 1986. Några särskilda åtgärder från min sida anser jag inte påkallade.

Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret. Rätten att räkna s.k. vårdår för ATP-poäng infördes, som socialministern sade, 1982. Då uppskattades att 50 000 skulle utnyttja denna förmån. 1982 var det 30 20 och 1983 var det 10 20 av de berättigade som gjorde det. Därefter finns det ingen statistik. Jag funderar litet över hur informationen går till. Socialministern talade om att ett skriftligt meddelande hade sänts ut 1983. Vad skedde 1984 och 1985? Jag vill också fråga: När ges informationen till föräldrarna? Är det medan de har föräldrapenning, eller är det året efter, när de skall göra ansökan för att räkna vårdår? Det är ju viktigt att föräldrarna får informationen när frågan är som mest aktuell. Jag kan tänka mig den ordningen att man skickar ut ansökan till föräldrarna när sista utbetalningen för föräldrapenningen utgår eller året efter, så att föräldrarna har ansökan direkt i handen. Detta är en liten fråga, men den är mycket viktig för de berörda människorna. De kan ju inte förrän i efterhand säga om de kommer att behöva vårdåren eller inte vid sin pensionering.
Herr talman! Jag tror att informationen i denna fråga har skett enligt samma mönster som statlig information över huvud taget sprids. Efter det att jag har studerat de informationsinsatser som har gjorts sedan starten tycker jag att det har varit en mycket väl utbredd information. Jag kan tala om hur många föräldrar som hittills har beviljats vårdår även för de andra åren. 1982 var det 15 250, 1983 var det 7 200, och 1984 var det 4 500. Det finns ingen statistik över hur många som har ansökt om vårdår. Men flera kan ha fallit bort därför att de har haft en inkomst som har överskridit basbeloppet och på så sätt tillgodogjort sig pensionspoäng.
Herr talman! När jag för en tid sedan talade med Sveriges Radio kom man där inte ihåg när man hade skickat ut informationen om rätt till ATP-poäng vid vård av minderårigt barn, annat än 1982 och den 20 mars, sex dagar efter det att jag hade ställt min fråga. Jag undrar om inte socialministern borde fundera över om inte en ansökan skall skickas ut direkt till de berörda människorna året efter det att föräldrapenningen upphör, precis på samma sätt som det går till när man söker bostadsbidrag. Året efter får man faktiskt en ansökan, även om man det året inte har rätt till bostadsbidrag. Den möjligheten borde ges också dessa människor. Jag tror nämligen att de inte är informerade. Det är sannolikt också de människor som har svårast att klara samhällets olika labyrinter som här kommer i kläm. Skulle vi inte tillsammans kunna göra någonting för att de skall få del av rättigheten att tillgodoräkna sig vårdår för ATP?

Herr talman! Rune Gustavsson har frågat mig om jag avser att pröva möjligheten att klassa saliversättningsmedel som läkemedel, så att dessa berättigar till läkemedelsrabatt. Enligt läkemedelsförordningen ankommer det på socialstyrelsen att svara för läkemedelskontrollen och därmed också pröva om ett medel skall få registreras och säljas som läkemedel i Sverige. Ett saliversättningsmedel är för närvarande registrerat som läkemedel. Kostnadsbefrielse och prisnedsättning beträffande läkemedel regleras i lagen om begränsning av läkemedelskostnader m.m. En förutsättning för att ett läkemedel skall rabatteras är att det förskrivs på grund av sjukdom. Förebyggande behandling omfattas i princip inte av lagen. Saliversättningsmedel, även sådant som är registrerat som läkemedel, omfattas inte av läkemedelsrabatteringen vid användning i förebyggande syfte. Jag är medveten om att risken för karies och tandköttsinflammationer ökar vid muntorrhet, men jag är i det rådande samhällsekonomiska läget inte beredd att föreslå några utvidgningar av läkemedelsförmånerna.
Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret. Det här kan tyckas vara en liten fråga. Jag vet faktiskt inte hur många som är berörda och har behov av saliversättningsmedel. Men jag vet att personer som har behov av detta medel drabbas väldigt hårt. Det handlar nämligen om betydande kostnader — det är inte fråga om hundralappar per år, utan om tusenlappar. Socialministern talar om förebyggande behandling och säger att sådan i princip inte omfattas av lagen. Men i det fall som jag tänker på är det inte fråga om förebyggande behandling, utan det har föregåtts av sjukdom, en svår operation, efter vilken saliversättningsmedel är ett dagligt behov för att personen över huvud taget skall kunna fungera. Jag menar att det då inte är fråga om förebyggande behandling i vanlig mening. Socialministern säger att hon i rådande ekonomiska läge inte är beredd att föreslå några utvidgningar av läkemedelsförmånerna. Jag tror att det här kanske föreligger ett litet missförstånd, eftersom socialministern talar om användning av saliversättningsmedel som endast förebyggande behandling. Jag vädjar därför till socialministern att ytterligare fundera över detta och medverka till att just dessa människor — gruppen är säkerligen liten — kan få den ekonomiska hjälp de behöver.

Herr talman! Björn Molin har frågat mig om den i årets budgetproposition aviserade begränsningen av rätten till prisnedsättning på vissa läkemedel kommer att föregås av en expertutredning och om förändringen avses gälla även läkemedel till patienter med kroniska eller återkommande magoch tarmsjukdomar. Ärendet är under beredning i regeringskansliet. Självfallet sker samråd med socialstyrelsen i ärendet. Jag utgår från att socialstyrelsen i sin tur inhämtar erforderliga synpunkter från medicinsk expertis.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Jag kan i och för sig instämma i vad som sägs i budgetpropositionen om behovet av att begränsa både användningen och förskrivningen av läkemedel. Men om man skall vidta sådana åtgärder krävs naturligtvis att de är väl förberedda och väl analyserade, så att de inte drabbar sjuka människor för hårt, framför allt inte långtidssjuka. De här tankegångarna har föranlett en hel del negativa reaktioner från både läkare och läkemedelsfabrikanter men också från patientorganisationer av olika slag. Bl.a. har de magoch tarmsjukas riksförbund reagerat rätt häftigt. Enligt vad jag har erfarit kommer den samlade handikapprörelsen att framföra kritik mot detta förslag om begränsning av rätten till rabatterade läkemedel. Jag har i min fråga tagit upp en särskild patientgrupp, nämligen personer med kroniska magoch tarmsjukdomar, eftersom saltsyredämpande medel är av väldigt stor betydelse för dessa människor. Den lilla tablett som jag här håller i min hand är en Novalucol, som är ett av de mest använda läkemedlen i Sverige när det gäller människor med långvariga magbesvär. Enligt den tolkning av förslaget som har gjorts skulle detta läkemedel bortfalla som rabatterat läkemedel. Det skulle alltså kunna drabba människor med långvariga magbesvär. När det gäller medicin mot gasbildning kan ett bortfall av rabatten drabba människor med långvariga tarmsjukdomar. Det uppges också att förslaget kan komma att drabba andra människor med kroniska sjukdomar, t.ex. astmatiker och reumatiker. Jag skulle nu vilja att socialministern sade att man skall låta läkarexpertis och helst också patientorganisationerna få vara med i en utredningsgrupp, när man ser på hur detta skall genomföras. Det är viktigt att den expertisen får vara med i detta arbete.
Herr talman! Det är inte säkert att jag säger vad Björn Molin vill att jag skall säga. Socialstyrelsen har regeringens uppdrag sedan den 27 juni förra året att göra en översyn av vissa farmaceutiska specialiteter. Socialstyrelsen skall redovisa sitt förslag till regeringen senast den 10 april.

Herr talman! Jag kanske kan få uttrycka förhoppningen att man, om det är så att läkarexpertis och patientorganisationer inte tillfrågas av socialstyrelsen i dess beredningsarbete, från socialdepartementet inhämtar vad t.ex. patientorganisationerna anser på det här området. Jag har förståelse för nödvändigheten att begränsa läkemedelskostnaderna, men jag tror att det är viktigt att man här inte hastar fram med beslutet — det krävs en ordentlig analys. Framför allt är det viktigt att man inte försämrar de ekonomiska villkoren för de kroniskt sjuka. Jag tror inte ett ögonblick att socialministern har för avsikt att göra det, och det är därför jag säger: Låt oss titta på detta relativt grundligt! Man behöver kanske inte fatta ett beslut redan om några veckor. Se framför allt till att de kroniskt sjuka inte får ytterligare kostnader för sina läkemedel!

Herr talman! Jag ber att få meddela att den interpellation som Karl-Erik Persson har ställt till socialministern om förstatligande av läkemedelsindustrin och som har överlämnats till mig för besvarande på grund av arbetsbelastning inte kan besvaras inom föreskriven tid. Svaret kommer att lämnas den 11 april kl. 10.00.
Herr talman! Bengt Kindbom har frågat mig på vilket sätt regeringen avser att motverka den negativa utveckling som satsningarna i Uddevallaregionen riskerar att leda till i kommuner såsom Skara, Vara, Götene och Töreboda. När en region i ett slag mister en arbetsplats i den storleksordning det här är fråga om, är de flesta överens om att stora men tidsbegränsade insatser måste göras för att klara omställningen. När det gäller insatserna i Uddevallaregionen vill jag understryka att insatserna är tidsbegränsade. Den temporära inplaceringen i stödområde av Uddevalla, Munkedal och Lysekil upphör vid årsskiftet, om cirka nio månader. Vidare har avsikten varit att i första hand utveckla regionens befintliga näringsliv och inte att skapa problem i andra kommuner.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Avsikten har inte varit att skapa problem i andra kommuner, säger industriministern. Den broschyr som jag här har i min hand, ”Stor Uddevalla”, har sänts ut till ett antal företag. Det tar tre minuter att läsa den, och det klarar jag inte på den tillmätta taletiden. Men låt mig peka på de ekonomiska fördelar som man redogör för i broschyren. Man kan få 30 96 av investeringskostnaderna under 1986. Statliga lån och bidrag kan tillsammans ta hand om 70 96 av kapitalbehovet. Vad säger då kommunalmännen, när företagare kommer in och frågar dem: Vad kan ni i er kommun bjuda mot det här? De reagerar, och i Skaraborgs län har kommunalråden i de nämnda kommunerna sagt att priset för de skaraborgska kommunerna kan bli högt. Medan den socialdemokratiska regeringen tar struptag på jordbruksnäringen, som utgör grunden för den övervägande delen av våra kommuners industrisysselsättning, stöder staten Uddevallaregionens ”företagsraggning” i våra kommuner. Samma förhållande gäller Bergslagskommunerna. Kommunstyrelsen i Hallstahammars kommun säger att man vill ”initiera en diskussion av frågan om hur vi skall bemöta tendenser till ”raggning” av våra befintliga företag från andra håll”. Vi i Skaraborgs län har gjort uppvaktningar för bl.a. den norra länsdelen för att få stöd. Det gäller då kommuner som har en besvärande arbetsmarknadssituation. Man har gjort framställningar om att få använda investeringsfonder för detta ändamål, men man har fått avslag från regeringen. Till detta kommer vad jag tidigare har redogjort för. Min fråga kvarstår: Vilket stöd till skaraborgska kommuner kan vi förvänta oss i den här situationen?
Herr talman! Insatserna i Uddevalla är, som jag har framhållit i mitt svar, tidsbegränsade och till stor del inriktade på att utveckla befintligt näringsliv. Det är därför min bedömning att eventuella effekter för de i frågan nämnda kommunerna bör bli små och att de bör vara av övergående natur. Enligt vad jag erfarit har länsstyrelsen i Skaraborgs län bekräftat att det inte finns ett enda exempel på att företag flyttat sin verksamhet till Uddevallaregionen. Mot den bakgrunden anser jag Bengt Kindboms farhågor vara överdrivna. Eller är det möjligen så, att Bengt Kindbom känner till något exempel som regeringen och länsstyrelsen inte känner till?
Herr talman! Det är ju nu i veckan som man har reagerat. Företagsledare har vänt sig till representanter för kommunerna och frågat: Vad kan vi i vår kommun få för erbjudande som motsvarar det man redan gått ut med? Mig veterligt har inte något företag flyttat sin verksamhet. Men det erbjudande som man fick för tre veckor sedan har skapat oro i våra kommuner. Jag tolkar industriministerns svar — bl.a. det som sägs om tidsbegränsningen —så, att det i princip är en felaktig väg och en felaktig metod som Uddevalla Invest har valt i detta sammanhang.
Herr talman! Jag noterar att Bengt Kindbom inte kan nämna ett enda exempel som stöd för sin fråga. Som jag sade i svaret kräver en nedläggning av en så stor arbetsplats som Uddevallavarvet speciella insatser för att omställningsproblemen skall kunna bemästras. Inblandade parter i Uddevallaregionen har visat ett stort engagemang när det gäller att lösa problemen, och det uppskattar jag verkligen. Här i kammaren efterlyser vi ju ständigt lokala och regionala initiativ och engagemang. Jag frågar därför: Vad har Bengt Kindbom emot det engagemang som människorna ute i bygderna och regionerna visar? Det är möjligt att vissa formuleringar i nämnda broschyr är mindre väl valda. Jag är dock övertygad om att alla inblandade parter kommer att agera så, att problem inte skapas på några andra orter.
Herr talman! Min fråga gällde ju vilket stöd vi i Skaraborgs län kan räkna med. I många kommuner i vårt län får vi erfara att arbeten försvinner. Men det sker successivt och inte alls så dramatiskt som är fallet i Uddevalla. Men effekten är ändå precis densamma för de aktuella kommunerna. Ändamålet med min fråga var inte att ta fram exempel på företag som flyttat sin verksamhet utan jag ville veta vilket stöd vi kan vänta oss. Jag har dock inte fått något svar. Det har ju bara gått 14 dagar sedan företagarna fick nämnda broschyr i sin hand, och därför är det svårt att ge några exempel på företag som har flyttat sin verksamhet. Så snabbt hinner man ju inte reagera. Det rör sig, som sagt, om endast 14 dagar.

Herr talman! Björn Samuelson, Oswald Söderqvist och Lars-Ove Hagberg har frågat mig om regeringen, mot bakgrund av vad som uttalats i regeringsförklaringen om företagens ansvar för de sysselsättningsmässiga konsekvenserna av en fortsatt strukturomvandling i näringslivet, kommer att kräva att Stora tar ansvar för de förlorade arbetstillfällena vid sågarna i Skoghall, Skutskär resp. Vikarbyn. Bakgrunden till frågorna är att ledningen för divisionen Stora Timber inom Stora Kopparbergs Bergslags AB vid styrelsesammanträde den 12 mars 1986 presenterade ett underlag till en omstrukturering av sågverksrörelsen. Enligt vad jag erfarit innebär förslaget att sågverken i Skoghall, Skutskär och Vikarbyn avvecklas. Arbetstagarledamöterna i Stora Timber och Stora Kopparbergs Bergslags AB:s styrelser har begärt tid att analysera underlaget innan styrelserna tar ställning till utredningen. Denna begäran har accepterats av styrelserna. Utan att föregripa den fortsatta behandlingen av förslaget har jag vid ett sammanträffande tidigare i dag med företagsledningen i Stora låtit meddela att regeringen utgår från att företaget, om det slutliga beslutet blir nedläggning av sågverken i Skoghall, Skutskär och Vikarbyn, medverkar till att ny sysselsättning tillförs berörda kommuner.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret. 100 anställda mister jobbet vid sågverket i Skoghall. Senare i år kommer sulfitfabriken att läggas ner. Nästa år kommer fabriken där man tillverkar bl.a. trikloretylen att läggas ned. Det är självklart att sådana här smällar gör det svårt för en liten kommun som Hammarö att komma på fötter igen. Läget i Värmland i övrigt gör ju inte att de som mister jobben kan hysa någon större tillförsikt om att få jobb någon annanstans i länet. Detta är exempel på den förrädiska kräftgång som många bruksorter har utsatts för. När sågverket vid Dejebruket lades ned erbjöds de som blev utan jobb där arbete vid sågverket i Skoghall. Nu läggs det sågverket ned, vilket innebär att de kommer att få pendla ännu längre — vart vet vi inte. Nu säger industriministern att han förutsätter att företaget tar ett ansvar för dessa jobb. Jag kan nöja mig med det, men jag kommer att följa utvecklingen i detta ärende för att se vad löntagarkonsulten kommer fram till. Jag återkommer med frågor till industriministern tills vi ser vad som händer för dem som mister jobben i Skoghall.

Herr talman! I interpellationsdebatten i förrgår kunde vi här i kammaren höra industriministern medge, vilket också refererats i tidningarna, att han och regeringen kände en viss oro för den regionala obalans som har skapats och som växer till i vårt land. Här har vi nu ett nytt exempel. Strukturomvandlingar i näringslivet är nödvändiga, har regeringen sagt i sin regeringsförklaring, som vi har hänvisat till i våra frågor. Känner inte industriministern oro för dessa orter? Jag tror att de frågetecken som industriministern låter framskymta i svaret kan rätas ut. Om nedläggningen blir av, säger industriministern. Vid de opinionsoch informationsmöten som har hållits under stor uppslutning av befolkningen i Skutskär, som jag närmast representerar i detta fall, har Stora Kopparbergs representanter inte på något sätt låtit förstå att sågarna inte skall läggas ned. Vi kan nog utgå från att det blir nedläggning, och frågetecknet kan vi därför stryka direkt. Detta är en fråga om det sociala ansvaret. Industriministern är ganska tomhänt när han säger till folket i Skutskär att regeringen har låtit meddela Stora Kopparberg att den utgår från att det blir annan sysselsättning. Vilka garantier kan lämnas? Är regeringen beredd att själv göra någonting konkret i detta fall? Eller skall ni lita till storfinansen i Stora Kopparberg? Jag tror att folket i Skutskär och på de andra platserna i så fall får det ganska marigt. I Skutskär rör det sig om 265 personer plus 600-700 anställda i andra företag samt deras familjer. Det gäller alltså 1 500-2 000 människor, i en ort med ungefär lika många invånare.
Herr talman! När nu Stora tar bort vart tredje jobb inom sin sågverksrörelse, betyder det för en så liten ort som Rättvik, att i och med att 40-50 jobb av 400 jobb försvinner, är det så att säga fråga om ett halvt Kockums varv. Vi mäter ju det mesta i varv nu, men vi tar också hänsyn till åtgärdernas betydelse för den största industrin på en liten ort. Det är detta det handlar om. Vad som ytterligare upprör oss i Dalarna, där Stora har sitt hjärta och där Vikarbyn ligger, är att Stora samtidigt vill höja sin aktieutdelning med 43 96, från 4 kr. 20 öre till 6 kr. Det är klart att detta lyser i ögonen. Arbetarnas företrädare fick beslutet uppskjutet, men om vi ser på bakgrundsmaterialet framgår det ganska klart att Stora tänker lägga ned verksamheten. Facket har som bekant ingen möjlighet att stoppa det hela, trots den arbetsrättslagstiftning som finns. Men nu har regeringen träffat företrädare för Stora och meddelat att regeringen utgår från att företaget, ifall beslut om nedläggning fattas, skall svara för ny sysselsättning. Skall jag tolka det som en garanti som regeringen utfärdar när det gäller Vikarbyn, att det blir på detta sätt? Här har nu Stora bollen. Det har inte hänt sedan verksamheten i Vikmanshyttan var aktuell att företaget tagit på sig något större ansvar. Man gjorde i alla fall något litet i Vikmanshyttan på hösten 1976. Men om den verksamhet det nu gäller läggs ned, har regeringen då mer än vädjan och ord att komma med?
Herr talman! Jag har vid mitt sammanträde tidigare i dag med företagsledningen i Stora förklarat att regeringen förbereder åtgärder som syftar till att öka avverkningen av skog i landet, och jag förutsätter att Stora tar hänsyn till detta vid sitt slutliga ställningstagande till hur bolagets sågverksdivision skall dimensioneras i framtiden. Men jag vill också passa på att poängtera det ansvar som skogsägarna har för att se till att avverkningarna hålls på en långsiktigt hög och ansvarsfull nivå. Låt mig tillägga att jag självfallet inte i dag vill diskutera statliga insatser för att ersätta bortfall av arbetstillfällen. Snarare ser jag det som klart olämpligt att idag, genom att utlova statliga stödinsatser, påverka den utvärdering som för närvarande sker och som Storastyrelsen skall ta ställning till. Jag vill — i motsats till vad Oswald Söderqvist tydligen vill — inte ge Stora Kopparberg fribrev när det gäller ansvaret i detta sammanhang.
Herr talman! Om avverkningem av skog ökar, bedömer industriministern då saken så att det skulle gå att rädda sågverken i t.ex. Skoghall eller Vikarbyn? Är det bristen på virkesråvara som det är fråga om när det gäller Skoghall? Det är i så fall något nytt. Jag tror att det är på det sättet, industriministern, att man vill göra papper av den värmländska granen i stället för att förädla den i sågverken. Men löses frågan genom ett regeringsförslag som ökar virkesförsörjningen? Är det den bedömningen industriministern gör? Får jag slutligen fråga: Hur ser industriministern på kopplingen mellan nedläggningen av sågverket i Skoghall och det faktum att vi i Skoghall har Rikssågverksskolan? Det talas ju så mycket om teknikspridning.
Herr talman! Det talas om den socialdemokratiska regeringens och industriminister Thage Petersons fribrev till Stora Kopparberg och andra stora företag. Sådana fribrev utfärdas ju med generös hand i många sammanhang, men i detta fall är det kanske inte så lätt att ge fribrev när det gäller sysselsättningen på de ifrågavarande orterna. Vad jag skulle vilja höra är något mer konkreta och mer handlingskraftiga uttalanden från regeringen. Jag måste instämma med min partikamrat Björn Samuelson att det är konstigt att helt plötsligt slänga in detta om virkestillgången. Det har inte ett dugg med saken att skaffa. Oavsett om det skulle finnas aldrig så mycket virke i Dalälvens stora upptagningsområde — ett av de största virkesdistrikten ilandet och med den snabbaste tillväxten också — skulle Stora Kopparberg ta bort sågen vid Skutskär som ligger vid Dalälvens utlopp. Det är lönsamt för dem att strukturrationalisera på det sättet. Frågan är alltså om samhället skall tillåta företagsekonomiska intressen att väga över. Kostnaderna kommer ju tillbaka. Det timmer man nu inte kan använda i Skutskär, vart skall det fraktas? Vad skall föda folket i Skutskär?
Herr talman! Det är inte fråga om virkesbrist, det vet Thage Peterson, och det har VD Bo Berggren också bekräftat. Det handlar alltså om lönsamheten. Och då kommer vi tillbaka till frågan: Är det en garanti när regeringen säger att det är företagets sak? Vad betyder regeringsdeklarationen egentligen? Det är kanske det som är det allra viktigaste i det här läget. Det bästa vore om regeringen kunde stoppa nedläggningarna. Hade regeringen maktmedel i sin hand och kunde säga till företagen att nu får ni stå för sysselsättningen här, då kanske Stora drev dessa sågverk vidare. Där ligger knuten. Min fråga är: Kan regeringen mer än vädja till Stora Kopparberg? I verkligheten gör de som de vill.
Herr talman! Det är möjligt att de frågande här har bättre information än vad regeringen har i denna fråga. En av anledningarna till utredningen, som sedan resulterade i förslaget om att lägga ned dessa tre sågverk, är råvarubristen. Det finns fler anledningar. Man har också pekat på de lönsamhetsmässiga aspekterna, men råvarubristen finns med som en av anledningarna till nedläggningsbeslutet. Det var inte jag som ville utfärda ett fribrev till Stora Kopparberg, utan det var Oswald Söderqvist. Han försöker ju få mig att redan nu diskutera statliga insatser, och det är han som vill ge ett fribrev till Stora Kopparberg genom att säga att det är regeringen som i första hand skall ta hand om de sysselsättningsmässiga konsekvenserna på dessa tre orter. Jag förstår inte riktigt anledningen till Oswald Söderqvists iver att frita Stora Kopparberg från ett ansvar i denna fråga.
Herr talman! I Stora Runt, som kom ut under veckan, skrivs det flera sidor om dessa sågverk. Om råvarubristen sägs att den sammanlagda sågkapaciteten minskas med 275 000 m?. Samtidigt höjs produktiviteten vid de kvarvarande sågverken med 20 96. Innebär det att det försvinner fler jobb hos Storas sågverk eller innebär det att man kommer att såga det timmer som sågats vid de tre nämnda sågverken vid andra sågverk som finns kvar? Herr talman! Detta är ett exempel på hur vi i Värmland kastas mellan olika ägare av de stora bolagen, de som äger basnäringarna i länet. Den nytillkommande ägaren uppfyller inte sådana löften som har lämnats till dem som arbetar kvar på orten. När Gruvön fick öka sin kapacitet skulle det inte hända något mer i Skoghall, men det har det gjort.
Herr talman! Jag känner igen den debatteknik som Thage Peterson tillämpar. Jag har mött den från andra statsråd när vi har diskuterat energioch näringspolitik. Man säger att vi, när vi kräver besked av regeringen, vill att regeringen skall ge fribrev eller understödja industrin och annat sådant. Man försöker vända svart till vitt, och det är ganska avslöjande och rätt så beklämmande. Jag har naturligtvis inga som helst propåer om att regeringen skall gå in och stötta Stora Kopparberg. Det har ni gjort alldeles för mycket redan, den och andra stora industrier. Vad jag begär är att regeringen skall ta litet ansvar för befolkningen i Skutskär och på dessa båda andra platser. Det är någonting helt annat. Det skall inte Thage Peterson försöka komma undan med sådana tjuvknep och en sådan bondfångarmentalitet i debatten! Det tycker jag är svagt. Jag måste instämma i den fråga som har ställts av mina partikamrater tidigare i debatten: Var skall i så fall det här timret sågas? Skall det fraktas på lastbilar över landet till andra sågverk, som Stora Kopparberg vill hålla i gång? Vad kostar det samhällsekonomiskt — i vägslitage, med hänsyn till omlastningar och andra sådana extrakostnader? Vem tar ut vinsten — är det samhället eller är det Stora Kopparberg?
Herr talman! Vår fråga var hur regeringen skulle ta sitt ansvar och hur regeringsdeklarationen stämmer i det här fallet — vi vet ju hur stora företag brukar hantera sådant här. Jag har nu två gånger frågat industriministern om han har någonting annat än munväder att sätta emot Stora Kopparbergs enorma makt, men inte fått något svar. Skall jag tolka det så, att det som står i svaret och som låter som en garanti inte är riktigt? Visar det sig i slutänden att vad som sägs i regeringsdeklarationen är munväder? Kommer inte regeringen att ha någonting att sätta emot Stora?